Fru talman! Jag kommer som avslutning på mitt anförande att yrka bifall till reservation 1, som innebär avslag på proposition 1988/89:36 angående ändring i luftfartslagen. Det främsta skälet till varför centerpartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet yrkar avslag på den aktuella propositionen är att ett genomförande av dess förslag innebär en icke föraktlig begränsning i kommuners och regioners möjligheter att göra aktiva regionalpolitiska insatser. Tillgång till allmän flygplats är en viktig sak, t.ex. i företags lokaliseringsdiskussioner och beslut. Regeringen och utskottsmajoriteten utgår uppenbarligen ifrån att centrala myndigheter alltid vet bäst, att dessa bäst kan avgöra var allmänna flygplatser skall tillåtas och var sådana inte skall släppas fram. Jag och reservanterna delar inte den uppfattningen. Givetvis måste det finnas tillståndsprövning när det t.ex. gäller miljöpåverkan och säkerhetsfrågor, men sådan prövning förekommer redan. Vad det här handlar om är att en central myndighet skall sitta och avgöra om det är lämpligt från konkurrenssynpunkt med tanke på grannkommuns eller närliggande regions redan befintliga flygfält att tillåta eller avstyrka byggande av ytterligare ett flygfält. Det finns, som jag ser det, inga skäl att anta att visdomen är så mycket större här i Stockholm än vad den är ute i landet, särskilt som det är den enskilda regionen eller kommunen som själv får stå för kostnaderna. En annan sak vore det om det automatiskt utgick statsbidrag till alla byggen av allmänna flygplatser, men så är inte fallet. Vad vi vänder oss emot är alltså att den prövning som redan förekommer skall kompletteras med att också ”omfatta även investeringens lönsamhet och dess inverkan på andra flygplatser i regionen”. För övrigt tycker jag att det rimmar dåligt att på detta område vilja ha ökad centralstyrning samtidigt som län och kommuner får ett allt större ansvar för andra delar av kollektivtrafiken. Det gäller både busstrafik och den järnvägstrafik som inte tillhör stamnätet. De ekonomiska effekterna av detta ansvar för kommuner och landsting är många gånger större än vad de kan bli av eventuella ”felinvesteringar” i fråga om allmänna flygplatser. När det gäller reservation 2 vill jag instämma i att järnvägstrafik är det från miljösynpunkt bästa. Men det förslag som regeringen har lagt fram och som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom handlar ju om en utökning av tillståndsprövningen till att också gälla konkurrenseffekter för andra flygplatser. Det är såvitt jag begriper något helt annat. Det finns en uppenbar risk att förslaget om prövning från konkurrenssynpunkt kan få t.ex. negativa miljöeffekter på grund av den stimulerande effekt tillgång till flyg har för en region i lokaliseringssammanhang. Om vissa regioner inte har tillgång till flyg, förstärks säkerligen de redan alltför starka tendenserna till koncentration till andra regioner, och det är inte bra vare sig från miljösynpunkt eller från regionalpolitisk synpunkt. De sju kommuner som har deltagit i projektet Kommunerna och framtiden hävdar att det är i det lokala samhället, nära människorna, som framtiden formas. Erfarenheterna av projektet är, enligt ett referat i en tidning, entydiga. Kommunerna nöjer sig inte längre med att passivt genomföra den centrala statsmaktens idéer. Nu hägrar självstyrelsen med lokala lösningar på lokala problem. Riksdagen bör inte genom sina beslut motverka att den här nämnda utvecklingen i kommunerna fortsätter. Den bör snarare stimuleras på olika sätt. I detta sammanhang synes det alldeles särskilt olämpligt att följa regeringens förslag i det nu aktuella ärendet. Tillgång till flyg är nämligen en mycket viktig del av infrastrukturen i en region. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2, som vi skrivit tillsammans med miljöpartiet. Flygtrafiken är tillsammans med de tunga landsvägstransporterna det transportområde som tillåts öka mest ohämmat, trots att det tillhör de mest miljöförstörande. Flyget är starkt subventionerat, eftersom det slipper att betala bränsleskatt, som ju bilismen betalar. Hittills har flyget gynnats och därför kunnat expandera utan inskränkningar. Att det har skett på järnvägens bekostnad bestrider ingen i dag. Kommunikationsministern beskrev läget i början av 1988 på följande sätt: ”Till grund för 1982 års beslut,” framhöll han, ”låg ett försiktigt antagande om flygets fortsatta tillväxt. Den verkliga utvecklingen avviker markant från antagandena i propositionen. Under 1980-talet har t.ex. inrikestrafiken närmast fördubblat sitt resandetal till för närvarande nära 7 miljoner passagerare.” Fru talman! Det behövs en övergripande strategi när det gäller trafiken. Om vpk:s helhetssyn hade fått genomslag, skulle varje investering utgå från den samhällsnytta som den har. Alltså skulle varje satsning prövas med hänsyn till miljön, energiåtgången, sårbarheten, säkerheten samt social och regional rättvisa. Så långt vill varken regeringen eller trafikutskottet gå, trots att det före valet hette att ”miljöhänsyn skall styra trafikpolitiken”. Vpk vill — nu med stöd av miljöpartiet — se till hela samhällsnyttan. I den gemensamma vpk-mp-reservationen om den trafikpolitiska prövningen vill vi att prövningen skall leda till att flygets enorma expansion bryts till förmån för den miljövänliga och energisnåla järnvägstrafiken. Vi menar att detta skall omfatta också befintliga flygplatser. Det betyder att ett flygplatsprojekt inte skall få tillstånd, om det miljömässigt och långsiktigt är sämre än t.ex. en motsvarande satsning på järnväg. Först då kommer vi fram till de samhällsekonomiskt vettiga trafiklösningarna.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl.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

Fru talman! Sven-Gösta Signell säger som det är, nämligen att det handlar om att kunna stoppa investeringar. Långt senare kommer han fram till att regionernas förhållanden skall kunna påverka besluten. Men avsikten är alldeles tydlig: man skall kunna stoppa investeringar. Det gäller såväl regionala och kommunala flygplatser som allmänna flygplatser. Tyvärr är inte effekterna av tidigare statliga styrningar alltför uppmuntrande. Sådan styrning och sådant beslutsfattande har ofta lett till väldiga koncentrationer, och det är inte bra ur miljösynpunkt t.ex. Det handlar alltså om att regeringen och utskottsmajoriteten anser sig ha en högre visdom att kunna avgöra vilken region som skall få utvecklas. Jag menar att detta att ha flygplats eller inte ha flygplats är av så pass stor betydelse att det kan vara avgörande för utveckling eller tillbakagång i en region i förhållande till en annan. Det olyckliga med detta förslag är att man inte tillerkänner kommuner och landsting samma möjlighet att göra dessa bedömningar. Jag menar att möjligheterna är större där och att de tidigare erfarenheterna är dåliga. För regional utveckling krävs det olika saker, t.ex. kunskap, kreativitet och kommunikationer — tre stycken K. Framför allt är kommunikationer och flyg viktiga. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1.

Fru talman! Från miljöpartiets sida välkomnar vi en trafikpolitisk prövning av flygplatsinvesteringar. Men vi vill gå längre än regeringen och trafikutskottets majoritet och utvidga den föreslagna prövningen till att gälla även samhällsekonomiska och miljömässiga krav. Den nuvarande mycket snabba expansionen av inrikesflyg leder till likaledes snabbt ökande avgasutsläpp och andra miljöproblem från flyget. Om denna expansion får fortsätta kommer t.ex. en stor del av bl.a. kväveoxidutsläppen fram emot sekelskiftet att härröra från flyget Även utsläppen av koldioxid, som är huvudorsaken till den s.k. växthuseffekten, är stora från just flyget. Detta är anledning nog för riksdagen att begränsa expansionen av inrikesflyg. Jag vill påminna om riksdagens beslut i våras om att koldioxidutsläppen inte skall öka i Sverige. Flyget är också ett mycket energislösande transportslag, som dessutom bygger på importerade och ändliga tillgångar av fossilt bränsle. Vi villi stället gynna de miljövänliga och energisnåla transportsättens utveckling. Därför bör inte ett flygplatsprojekt beviljas om det i stället kan göras en motsvarande satsning på t.ex. järnväg. Det betyder att även befintliga flygplatser bör prövas så att de miljömässigt och samhällsekonomiskt mest gynnsamma trafiklösningarna kan prioriteras. I sammanhanget kräver vi också att miljökonsekvensbeskrivningar för såväl planerade flygplatsprojekt som befintliga flygplatser skall göras.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 Tvärtom har man slagit vakt om den snabba utvecklingen av inrikesflyget, som är ett växande miljöproblem. Det räcker inte att tala väl om järnvägen, utan man måste också ge den en ärlig chans. Det i sin tur måste betyda att man ger järnvägen konkurrensfördelar. I dag är det flyget som får konkurrensfördelar genom att kommunerna går in med pengar, precis som Sven-Gösta Signell har sagt, i form av investeringar, lån och att underskott täcks. Skall vi få en miljövänligare trafik i Sverige måste vi hålla igen på flyget. Jag yrkar bifall till reservation 2.
Fru talman! Centerpartiet stödjer icke-koncentration. Det nuvarande förslaget riskerar att leda till koncentration. I morgon har kammaren att ta ställning till ett förslag från skatteutskottet — som centerpartiet stödjer — som handlar om miljöskatt på inrikes flygtrafik. Jag menar att man här blandar ihop två frågor på ett olyckligt sätt.
Fru talman! Jag noterar att Anders Svärd för centerns räkning bekräftar det jag sade nyss, nämligen att man inte är beredd att ge järnvägen konkurrensfördelar framför flyget vid t.ex. en sådan här prövning. I andra sammanhang har man pläderat för miljökonsekvensbeskrivningar o.d. Det är ganska meningslöst att satsa miljoner och åter miljoner på järnvägen om man inte ger den varaktiga konkurrensfördelar som även kan utvecklas. Regionalpolitiskt sett kan man klara en stor del av Sverige, åtminstone Sydoch Mellansverige, genom satsningar på järnväg och inte på flygplatser i var och varannan kommun. Det är i hög grad bortkastade pengar, och det är samhällsekonomiskt dåliga satsningar. Jag kan bara beklaga centern i det här fallet.
Fru talman! Avgifter på flyget är ett sätt att gynna tågtrafik. Att Arlanda och andra stora befintliga flygplatser blir ännu större kan ge en ännu sämre miljöeffekt än att tillåta regioner som behöver flyg att bygga sina flygplatser.

Fru talman! I detta betänkande behandlas ett antal motioner som alla berör den nya lag som trädde i kraft den 1 januari i år och som gäller styrelserepresentation för privat anställda. Den nya lagen stärker de fackliga organisationerna undantagslöst, medan de enskilda arbetstagarnas inflytande i vissa fall minskar. Detta är enligt moderata samlingspartiets uppfattning en mindre lycklig utveckling. En kollektivistisk syn på människorna tenderar att resultera i fler initiativ som ger den fackliga rörelsen ett allt större inflytande på arbetsplatserna, oavsett om detta begärts eller inte av de anställda på arbetsplatsen i fråga. I reservation nr 1 fäster vi uppmärksamheten på den obalans som råder på arbetsmarknaden mellan parterna. Denna obalans kräver, som vi ser saken, en genomgripande utvärdering av lagens allmänna inriktning. En av de viktigaste synpunkterna att belysa är den konflikt som kan uppstå i situationer där styrelsens ansvar i något avseende är i konflikt med de anställda och där de anställda representeras av de fackliga organisationerna. I reservation nr 3, som stöds av de tre borgerliga partierna, hävdar vi reservanter att det skall vara en grundregel att de anställdas representanter är representativa för de anställda. Som reglerna i dag är utformade kan ett läge uppstå där representanten i styrelsen inte har någon förankring hos de anställda i företaget. I reservation nr 4 slår vi fast att arbetstagarrepresentanten i företagets styrelse ovillkorligen måste vara anställd i företaget. För att fullt förtroende i styrelsearbetet skall kunna uppnås måste de anställdas representant ha god kännedom om hur företaget fungerar och ha en stark förankring i företaget. I reservation nr 6 behandlas frågan om representation i beredningsorgan. Vi anser att här inte skall föreligga någon ovillkorlig rätt för arbetstagarrepresentanterna att delta i ett sådant beredningsförfarande. Detta följer vi upp i reservation nr 7. I reservation nr 7 framhåller vi det vara angeläget att arbetstagarnas intressen och krav får stå tillbaka för den obundenhet och integritet som måste gälla för arbetsgivare vars verksamhet är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller ideell natur. Det gäller också kooperativ, facklig, politisk eller annan opinionsbildande verksamhet. I företag av liknande karaktär bör arbetstagarnas representanter i styrelsen inte få delta i vare sig beredning eller beslut i ärenden som rör verksamhetens mål och inriktning. Här, menar vi, bör reglerna vara desamma som i MBL, där undantagen är lagfästa. I reservation nr 8, som gäller frågan om skadestånd, hävdar vi mycket bestämt att 15 §ilagen om styrelserepresentation bör upphävas i avvaktan på att frågan blir föremål för en allsidigare översyn. De nyligen införda skadeståndsreglerna främjar inte ett förtroendefullt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till samtliga reservationer i betänkandet som är undertecknade av moderater i utskottet.

Fru talman! Den lag som nu diskuteras är knappt ett år gammal. Centern hade inte väckt några egna motioner i den fråga som behandlas här i dag, utan i de reservationer till detta betänkande som vi är med om att avge följer vi upp sådana uppfattningar som vi tidigare har redovisat i motioner. Jag blir därför mycket kortfattad. Väl informerade medarbetare ingår som en framträdande del i modern företagskultur. Gemensam information och gemensamt ansvar är en tillgång för alla slags företag. Detta är en övergripande värdering som vi från centerns sida utgår från när detta ämne behandlas. Styrelserepresentation är en del i detta. Avgörande för centerns ställningstaganden i utskottet är uppfattningen att arbetstagarnas representation skall ske i former som är så direkta som möjligt, dvs. det skall vara de direkt anställda i företagen som utses till styrelserepresentanter. Det är i allmänhet dessa personer som är bäst informerade, är mest representativa för sina kolleger samt har ett ömsesidigt förtroende hos alla parter. Denna uppfattning är förvisso allmänt spridd hos både arbetstagare och företagare runt om i landet. Nu gällande lag medger att det i vissa fall kan bli en omväg, ett längre avstånd och sämre representativitet, vilket är onödigt, enligt centerns uppfattning. Tidigare lagstiftning var bättre och klarare i detta avseende. Mera av direkt inflytande torde på sikt vara till fördel även ur facklig synpunkt. Centern vill därför speciellt trycka på denna del i betänkandet och reservationerna. Beträffande arbetstagarrepresentanternas fördelning på organisationer anser vi att det är viktigt att slå vakt om de mindre organisationernas möjlighet att få inflytande i styrelsearbete. Detta tas upp i reservation nr 5. Vi delar uppfattningen att styrelserepresentationslagens regler kan komma i konflikt med den speciella situation som råder för företag vars verksamhet är av ideell, religiös, facklig, politisk eller opinionsbildande art. I vissa fall kan därför önskemål om inflytande få stå tillbaka för behovet av integritet och obundenhet i styrelser i den typen av verksamhet. Här finns enligt min mening en parallell till förhållandet med MBL inom den offentliga sektorn. Där görs en viss åtskillnad, och detsamma bör vara fallet här. Pressen intar, som tidigare sagts, naturligtvis en särskild ställning i detta avseende. Fru talman! Jag yrkar bifall till alla de reservationer till betänkandet som centern har varit med om att avge.

Fru talman! Avsikten med tillkomsten av den nya lagen var dels att sammanföra befintliga lagar om styrelserepresentation för de privatanställda i en lag, dels att rätta till de brister som fanns i de tidigare lagförslagen. Trots lagen om styrelserepresentation är maktförhållandet mellan arbete och kapital i grunden oförändrat. Inriktningen måste vara att de arbetandes fackliga organisationer skall ha demokratiska rättigheter på arbetsplatsen, att deras styrelserepresentanter skall ha ställning som partsrepresentanter med vetorätt i avgörande frågor samt att de inte kan åläggas sekretessplikt. Genom sådan plikt begränsas Prot. 1988/89:45 informationen till arbetskamrater om stora och viktiga förändringar i ett 14 december 1988 företag, om arbetsnedläggning eller övrig inskränkning som det kan KOmMMa — Om morpnrocen tin, att bli fråga om. Därigenom minskas de arbetandes inflytande. Detta är inte någon ny fråga. Vpk har länge drivit kravet att facket måste få ökad representation och ökad beslutanderätt, om styrelserepresentation över huvud taget skall vara meningsfull för de anställda. I reservation 10 till detta betänkande berörs de anställdas inflytande vid nedläggning av företag. I dag är det kapitalet som styr, utan hänsynstagande till konsekvenser för de anställda. När företag flyttar eller lägger ner verksamheten drabbas de anställda hårt. Skälen till åtgärderna är i många fall helt oacceptabla ur de anställdas perspektiv. Maximal lönsamhet ställs mot människors trygghet och samhällsekonomiska värderingar. Företag har, oavsett ägandeform, ett ansvar för de anställdas situation vid förändringar av verksamhet. Det förekommer dock alltför ofta att detta ansvar saknas och att de demokratiska maktmedlen är otillräckliga. Utöver brist på ansvar förekommer det att de anställdas intressen direkt motarbetas. Som exempel kan nämnas att de anställda eller någon konkurrent har intresse av att ta över och fortsätta verksamheten men detta förhindras av den aktuelle ägaren. Ett monopolintresse och risker för konkurrens är ibland skälen. En åtgärd som skulle stärka de anställdas intressen när ägaren inte tar sitt ansvar vore att de gavs förhandsrätt till arbetsplatsen och verksamheten för att därmed kunna påverka sin framtid. Dagens förhållanden är otillfredsställande, och det är nödvändigt att löntagarnas intressen förstärks gentemot ägarna. I många fall, där de anställda har tänkt på sin framtid och försökt utröna möjligheterna att driva ett företag vidare men fått nej av de stora ägarintressena, har motiveringen varit att de i fortsättningen skulle kunna konkurrera med och konkurrera ut det befintliga stora företaget. Detta nämns i den motion som behandlas i betänkandet och som vpk:s reservation 10 bygger på. Där ges exempel på sådana här fall, bl.a. ett i Kumla, där Rinaldo & Johansson och Swedish Match var huvudägare. Där fann både de anställda och en lönekonsult, som hade anställts för att titta på verksamheten, klara bevis för att det fanns möjligheter att driva företaget vidare. Trots detta sade den stora koncernen nej till fortsatt verksamhet, av de skäl som jag tidigare nämnt. Risken för att företaget skulle bli en konkurrent till ägarna var det huvudsakliga skälet. Det fanns inte några sakliga skäl eller grunder för att de anställda inte fick driva företaget vidare. Detta är otillständigt, och man måste komma till rätta med det. Det enda sättet är att ge de anställda större insyn och större möjligheter att påverka det egna företaget och den egna arbetsplatsen. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till vpk:s reservationer till detta betänkande.
Fru talman! Karl-Erik Perssons inlägg borde egentligen stämma hela riksdagen till mycket stor eftertanke. Han hävdar i sitt inlägg att arbetstagarnas representanter i en styrelse skall ha vetorätt, och att det inte skall finnas någon sekretessplikt. Jag vill fråga Karl-Erik Persson: Vilken utveckling skulle vi få i vårt land och i våra företag, om det rådde en sådan situation i våra företags styrelser att de totalt saknade balans, på så sätt att arbetstagarparten hade vetorätt i ärenden lika väl som man kunde bortse från sekretessplikten? Jag hävdar att vi skulle ha att se fram emot både kaos och oro på arbetsmarknaden. Detta är en gammal syn som kommunisterna fortfarande hävdar. Jag vill fråga Karl-Erik Persson: Menar Karl-Erik Persson på fullt allvar att det inte skall föreligga balans mellan arbetsmarknadens parter, inte ens i styrelserummet?
Fru talman! Jag förstår att det svider i själen, Erik Holmkvist, när jag uttrycker vad vi står för i den här frågan. Visst hävdar jag fortfarande att de arbetandes organisationer skall kunna ha ett intresse av att kunna förespråka sina medlemmars intressen i en styrelse. Den utökade möjlighet som de fackliga organisationerna i dag har att påverka arbetsplatsen har inte lett till att det har blivit kaos. Jag tror faktiskt att Erik Holmkvist försöker att måla en viss potentat på väggen, när han påstår att det skulle bli kaos i företagen. Däremot talar Erik Holmkvist ingenting om det sätt som företagen behandlar anställda och samhällen på i olika sammanhang. Då är det fullt legitimt. Men skulle arbetarna få en bättre position med ökad makt och därför i något enstaka fall kanske misskreditera eller föra sin talan vidare, då är Erik Holmkvist redo. Jag tror att Erik Holmkvist skall tänka litet mer. Den svenska arbetaren har tagit ett oerhört stort ansvar i vårt land, trots bristande makt. Men de maktmedel som har stått till buds har man skött på ett som jag tycker mycket bra sätt. Jag tror faktiskt inte att det skulle bli mycket värre. Men jag tycker också att Erik Holmkvist skall titta litet på vad de stora företagen ställer till med, kanske på helt andra grunder än en arbetare skulle ha för att försöka klara sin arbetsplats, och hur de missköter sig gentemot både arbetare och samhälle.
Fru talman! Full förståelse för arbetstagarnas intresse finns det i dag i svenskt näringsliv. Jag tror att vi gott kan säga det. Jag hävdar att det trots ett gott förhållande inte är en tillräcklig balans på arbetsmarknaden. Det har jag också hävdat i mitt första inlägg. Men när Karl-Erik Persson påstår att arbetstagarna skall ha vetorätt och inte behöva bry sig om några som helst säkerhetsfrågor, då tycker jag att Karl-Erik Persson och kommunisterna har gått alldeles för långt. Arbetarnas ansvar är stort, mycket stort, i en företagsstyrelse, lika stort som övriga ledamöters. Därför tycker jag att Karl-Erik Persson borde tänka igenom detta ytterligare en gång, innan Karl-Erik Persson på fullt allvar föreslår att det skall finnas ledamöter i styrelsen som har vetorätt. Det skulle Prot. 1988/89:45 innebära att vi hade att se fram emot en mängd strejker och mycken stor oro 14 december 1988 på arbetsmarknaden. EKS ata SE STR Vi vill ha ett ökat inflytande för arbetstagarna, men det skall vara på lokalt plan. Det skall vara arbetstagarna själva på sin arbetsplats som skall ha det inflytandet. Det skall inte vara fackets inflytande som ökar. Här skiljer sig vår uppfattning betydligt från kommunisternas uppfattning. Men, Karl-Erik Persson, förslaget om att arbetarna skall ha vetorätt och inte behöva bry sig om sekretessplikten skulle leda svenskt näringsliv ut på ett gungfly.
Fru talman! Jag vill upplysa Erik Holmkvist om att vi redan har strejkrätt i dag. Jag tror faktiskt att den inte har ställt till större problem för näringslivet. Är näringslivet intresserat blir det inte någon strejk. Hur man vill bedöma denna sak är upp till näringslivet. Vi lever i en föränderlig värld, i ett föränderligt samhälle, varför skall då inte även denna del kunna utvecklas? Om det inflytande och den vetorätt för de anställda som vi har föreslagit och beskrivit kommer till stånd, tror jag faktiskt inte att det blir det kaos som förutsägs. Att man från borgerligt håll har talat om kaos när det gäller strejkrätten och sådant som hör samman med den vet vi om, historiskt sett också. Men det har trots allt inte blivit kaos. Om vi ser till andra länder, där fackföreningarna inte är så starka, har det ändå blivit kaos. Här har vi starka fackliga organisationer, som tar ett samhällsansvar. Kanske de skulle utnyttja dessa rättigheter och möjligheter att hävda sina intressen oftare än de gör, men vi har möjligheten, och jag tror faktiskt inte att det skulle vara någon större fara för det svenska näringslivet.

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande om styrelserepresentation för de anställda behandlas i tre motioner från föregående riksmöte. Syftet med de två borgerliga motionerna — en från moderaterna och en från folkpartiet — är helt klart. Man avser att försämra och försvaga arbetstagarnas ställning i arbetslivet. Detta är naturligtvis inget nytt. En studie av modern svensk historia visar, tycker jag, med all tydlighet allt det motstånd som de borgerliga partierna mobiliserat när socialdemokratin och fackföreningsrörelsen lagt fram förslag om ökat inflytande för de anställda i arbetslivet. De två borgerliga motioner vi behandlar i dag utgör inget undantag. Riksdagen beslutade för ett år sedan om en ny lag om styrelserepresentation för privatanställda. Moderaterna yrkade då avslag på den nya lagen med motiveringen, att socialdemokratisk politik innebär ständigt utvidgade rättigheter för de anställda. I nu föreliggande motion från moderata samlingspartiet föreslår man en genomgripande utvärdering av den aktuella lagstiftningen, för att få, som det heter, ”en rimlig balans mellan parterna på arbetsmarknaden”. I klartext 95 betyder detta att arbetstagarnas ställning skall försvagas och arbetsgivarnas förstärkas. Arbetsmarknadsutskottets majoritet delar inte denna negativa syn på den aktuella lagstiftningen. Den nuvarande lagstiftningen fungerar enligt utskottet i huvudsak väl. Med det anförda avstyrker utskottet den moderata motionen. När det gäller de anställdas representation i styrelser föreslås, såväl i den tidigare nämnda moderata motionen, som i motionen från folkpartiet, A741, med Charlotte Branting som första namn, att man skall återgå till den ordning som gällde före nuvarande lag. I stort sett samma yrkande framfördes förra året när den nya lagen antogs. Utskottet anslöt sig då till propositionens förslag och anser även nu att lagen är väl avvägd. Detsamma gäller sättet att utse arbetstagarrepresentanter och deras fördelning på organisationer. När det gäller de anställdas representation i behandlingsorganen finner utskottet — i motsats till de borgerliga partierna — att det är värdefullt om de anställda är företrädda i beredningsorganen. Det innebär att de aktuella förslagen redan från början kan bli allsidigt belysta, vilket vi ser som en fördel för såväl arbetsgivare som arbetstagare. I fråga om skadeståndsbestämmelserna finner utskottet inte heller anledning att ändra på denna ordning. Dessa bestämmelser är utformade efter mönster i skadeståndsbestämmelserna i annan arbetsrättslig lagstiftning. Även här är de borgerliga partiernas syfte med sina förslag helt klart. Arbetsgivarnas ansvar skall minska på bekostnad av arbetstagarna. Slutligen tas i motion A745 av Yngve Wernersson frågan om de anställdas inflytande vid nedläggning av företag upp. Det gäller bl.a. möjligheten för de anställda att ta över och fortsätta verksamheten. Utskottet har här ingen annan uppfattning än motionären när det gäller hänsynstagande till de anställdas situation vid nedläggning eller flyttning av verksamheter. Utskottet utgår även från att regeringen noga följer utvecklingen på detta område. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 6 och avslag på samtliga reservationer.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

Nästa fråga är: Varför vill inte Gustav Persson att de anställda skall representeras i en styrelse av just de anställda? Varför är det bättre om någon utifrån, t.ex. en facklig ombudsman, kan tänkas ställa upp? Nästa fråga är: Varför vill inte Gustav Persson att en arbetstagarrepresentant skall vara anställd vid företaget? Vad finns det för skäl för att hävda att han inte behöver vara det? Det kan aldrig befrämja situationen på en arbetsplats om den som representerar de anställda inte hör dit. Till sist, Gustav Persson: Hur kan det komma sig att Gustav Persson vill att de anställda i beredningsorgan skall ha möjlighet att anlägga synpunkter på verksamhetens mål och inriktning, t.ex. när det gäller politiska frågor, religiösa frågor eller ideella frågor? Hur kan det komma sig att Gustav Persson har den inställningen att de anställda skall ha möjlighet att påverka verksamhetens inriktning? Jag hävdar alldeles bestämt att när det gäller religiös, vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet skall inte de anställda ha möjlighet att påverka den inriktningen. Det är andra som skall göra det.

Fru talman! Liksom Charlotte Branting studsade jag till när jag hörde Gustav Persson använda så pass grova uttryck som att de borgerligas syfte är klart och att vi avser att försämra för de anställda. Vi har försökt göra klart att det verkligen inte är fråga om något sådant. De bedömningsskillnader — för det är egentligen sådana det gäller, om även om man kanske vill förstora skillnaderna här i kammaren — som det är fråga om rör egentligen frågan om man bäst tillgodoser de anställdas intressen genom att ge dem ett så direkt inflytande som möjligt eller om man tror att det — vid enstaka tillfällen, det må så vara — sker bättre via någon lokal ombudsman. Vi vill alltså att de direkt anställda i företagen skall utse styrelserepresentant. Jag har försökt läsa in detta ärende från fjolårets debattprotokoll och noterar att den socialdemokratiske debattören då vid mer än ett tillfälle sade att den förra lagtexten hade fungerat bra i allt väsentligt. Det understryker att det är fråga om olika bedömningar, och jag tycker det är fel att förstora det hela och säga att vi skulle ha ett syfte att försämra för de anställda. Så är ingalunda fallet, och jag tycker att Gustav Persson, som är en van debattör, bör ta tillbaka det påståendet. Jag begärde inte replik på vad Karl-Erik Persson sade, men vill ändå säga att Lars-Ove Hagberg i sina inlägg under föregående års debatt använde uttrycket att arbetsrättslagstiftning och styrelserepresentation var ett led i en klassamarbetslag. Man såg från vpk utomordentligt negativt på den typen av lagstiftning. Man negligerade de anställdas möjligheter att få ett ökat 97 inflytande via styrelserepresentation. Detta leder mig naturligtvis till slutsatsen att det är tack vare att vpk haft ett så litet inflytande på svensk fackföreningsrörelse som vi har så bra förhållanden på svensk arbetsmarknad.

Fru talman! Gustav Persson utgår från att man inom regeringskansliet följer utvecklingen i aktuella avseenden när det gäller de fackliga representanternas möjligheter att driva sitt arbete vidare. Då måste jag fråga: Hur skall regeringen agera? Skall man bara följa utvecklingen eller skall man skaffa sig möjlighet att utöva påtryckning, och i så fall, vad har man för påtryckningsmedel? Mig veterligt har regeringen inte gjort annat än att vädja till storföretagen att de skall försöka se till att företag lever kvar i en eller annan form. Man har inte gjort någonting för att hjälpa de anställda att t.ex. överta vissa företag.

Fru talman! Erik Holmkvist säger att moderaterna inte vill försämra för arbetstagarna och undrar varifrån jag har fått det. Mitt svar är enkelt: Jag har läst era motioner och era förslag. Av dem framgår klart att det är på det sättet. Mer tror jag inte jag behöver säga i det fallet. När det sedan gäller den fråga som de andra borgerliga partierna också tog upp om möjligheter även för en utomstående att representera de anställda i ett företags styrelse anser vi att det kan ske undantagsvis, när man inte har andra möjligheter. Det förslaget är till för att förbättra situationen för de anställda genom att de får en kraft som kan hjälpa dem. Jag ser inget motsatsförhållande mellan en ombudsman och de anställda. Det är en myt som de borgerliga alltid odlat, men all erfarenhet av svensk fackföreningsrörelse visar att ombudsmännen alltid har tagit ställning för de anställda. Ombudsmännen rekryteras också ur de anställdas led. Det är inga advokater, vilket är vanligt i t.ex. amerikansk fackföreningsrörelse, utan det är folk från fältet som blir ombudsmän. Säkert kan de företräda de anställda på ett mycket bra sätt. Det är bra att folkpartiet och centern tar avstånd från de moderatas inställning här. Men det är först när man pressar dem som detta sker. Vi kan ha nytta av att det finns en skillnad mellan de borgerliga partierna, och det skall vi naturligtvis ta till vara. Men även ni i folkpartiet och centern har ju den inställningen till ombudsmännen, vilket jag tycker att ni borde ompröva. Göran Engström sade att det finns klara skillnader mellan socialdemokratin och de borgerliga och nämnde att det kan finnas bedömningsskillnader. Det är en förskönande omskrivning för att vi gör olika avvägningar när det gäller vilket inflytande de anställda skall ha i svenskt näringsliv. Det är vad det är fråga om, och det tror jag att man tydligt skall säga. När det slutligen gäller Karl-Erik Perssons tal om att följa utvecklingen vill jag säga att det väl är det som regeringen har gjort på en rad områden. I mitt eget län har regeringen just medverkat till att de anställda fått överta ett företag. Det gällde Österby Gjuteri. Det har blivit en stor framgång, och det har vi i länet alltså fått hjälp med. Jag menar att man skall fortsätta att arbeta på det sättet, för att möjliggöra ett sådant inflytande. Det är också meningen med utskottets skrivning.
Fru talman! Nej, Gustav Persson, det framgår inte någonstans av våra motioner, vare sig nu eller tidigare, att vi vill försämra situationen för de anställda. I stället vill vi öka de anställdas inflytande på sin arbetsplats och anser att facket skall maka åt sig något. Det är, tycker vi, mycket klokt och välbetänkt. Jag är övertygad om att det också skulle accepteras av alla anställda. Lyssnarna konstaterar säkert att Gustav Persson inte svarade på de frågor jagställde. Jag frågade varför Gustav Persson inte ställer sig bakom förslaget att de anställdas representanter skall vara representativa för de anställda. Som reglerna i dag är utformade kan det läget faktiskt uppstå att representanten i styrelsen inte har någon förankring hos de anställda i företaget. Det svarade inte Gustav Persson på. Och det kan jag i och för sig förstå — det är väl inte alldeles solklart att Gustav Persson har rätt i sin tankegång här. Inte heller svarade han på frågan, om det är rimligt att de anställdas intresse får stå tillbaka för obundenhet och integritet när det gäller frågor om vetenskaplig, religiös, konstnärlig, politisk eller annan ideell verksamhet. Jag tar för givet att det inte är så enkelt att svara på det — det kan jag förstå. Vår mening här är — det är jag övertygad om — den som i dag är allmängiltig i vårt land. Det är bara socialdemokrater och kommunister som släpar efter, och möjligen miljöpartiet, som i utskottet inte haft någon annan mening än socialdemokraterna. Jag tycker, Gustav Persson, att det finns alla skäl att nu tänka till i de här frågorna och få till stånd en översyn och genomgång av de här lagarna, också med tanke på att vi är på väg in i EG och att det bör råda någon form av harmoni mellan de lagar som vi har att se fram emot om några år och de lagar som vi i Sverige då skall leva med.

Fru talman! Jag noterar att Gustav Persson är en man som ser politiska nyanser. Han tog alla fall halvt om halvt tillbaka det första påståendet, att vi var ute efter att försöka försämra villkoren för de anställda. Det är givetvis ett litet steg i rätt riktning. Men jag tycker att han skall ta steget fullt ut och notera att det verkligen är fråga om skillnader i detaljer, skillnader i bedömningen av hur man bäst tillgodoser de anställdas önskemål. När det gäller vilka som skall ha representation i företagens styrelser är centerns uppfattning sedan lång tid tillbaka att möjligheten att sitta i styrelsen i och för sig innebär en förbättring av de anställdas möjligheter till information och inflytande. Men vi tror också att de som är direkt anställda i företagen i dagens utbildningssamhälle besitter en sådan fond av kunskaper, ansvar och intresse för sitt företag att man icke annat än i enstaka fall behöver gå omvägen över ombudsmän från facket. Vi tror att man väl tillgodoser de anställdas intressen på det sätt som vi har föreslagit. I modern företagskultur ingår förvisso, som jag sade i mitt första inlägg, att de anställda skall vara väl informerade och få ta del av beslutsprocessen. Jag tror att vi måste fundera över formerna för det för framtiden. Jag tror också att ett direkt inflytande på lång sikt stärker facket.

Fru talman! Först vill jag till Göran Engström säga att det är trevligt att höra att folk, särskilt från andra partier, läser ens motioner. Det är roligt att det erkänns här i kammaren. Annars kan man lätt tänka att det inte är någon som läser ens motioner, utom möjligtvis personalen på utskottskanslierna. Förhoppningsvis fortsätter Göran Engström att läsa våra motioner och gå tillbaka till våra tidigare motioner i det här ärendet för att få en hel och klar bild av vad vi tycker i fackligt-politiska frågor. Gör han det tror jag att han kommer till en annan uppfattning än han gav uttryck för i sitt förra inlägg från talarstolen. Det var intressant att Erik Holmkvist sade att vi är på väg in i EG. Moderaterna är därigenom mig veterligt det första parti som här i kammaren tydligt och klart uttalat att vi är på väg in i EG.
Fru talman! Först några ord till Erik Holmkvist om beredningsorganen. Som jag sade i mitt första inlägg tror jag att det är oerhört viktigt att de anställda får vara med i beredningsorganen. Erik Holmkvist sade att reservanternas uppfattning på den punkten skulle vara allmängiltig. Det kan man väl knappast säga, när majoriteten i riksdagen är intresserad av att behålla nuvarande bestämmelser på den här punkten. All den erfarenhet jag har från facklig verksamhet visar att det är värdefullt att de finns. Även när jag själv har suttit på arbetsgivarsidan har jag haft stor glädje av att ha de anställda med och få deras synpunkter på det hela. När det gäller inflytandet kan jag säga att det är skillnad mellan moderaterna och folkpartiet, och det tycker jag är bra. Men det finns också Prot. 1988/89:45 en klar skillnad mellan socialdemokratin och folkpartiet på den här punkten. 14 december 1988 Folkpartiet lutar hela tiden över åt att ställa upp på den anställdes sida, Men Gm omen socsn sinn emellanåt har man mycket bestämda arbetsgivaruppfattningar. Jag upplevde det särskilt under mina år i fackföreningsrörelsen under den borgerliga regeringstiden. Under den borgerliga regeringen förändrades klimatet när det gällde de här frågorna. Jag tror att det är klart att det är på det sättet. Jag kan säga precis samma sak till Göran Engström. Han sade att det var fråga om detaljskillnader. Vi upplevde det ingalunda så under den borgerliga tiden — det blev en klar klimatförändring och mycket svårare för de anställda.
Fru talman! Till Karl-Erik Persson: Visst försöker jag läsa så mycket kommunistlitteratur som mitt tålamod medger, och i den ingår både protokoll och motioner, men i den här diskussionen tycker jag ändå att det finns skäl att erinra om den kommunistiska traditionen att i nedvärderande termer och ordalag beteckna arbetsrättslagstiftningen på 1970-talet som en form av klassamarbete. Men Karl-Erik Persson är en mer nyanserad talare än Lars-Ove Hagberg var förra året, vilket naturligtvis är ett framsteg. Återigen: Kommunisternas ringa inflytande över svensk fackföreningsrörelse, till skillnad från i många andra länder, är givetvis en av de mest framträdande omständigheter som har bidragit till det lugn och den harmoni som den svenska arbetsmarknaden har kännetecknats av under hela efterkrigstiden. Gentemot Gustav Persson vidhåller jag att det i stort sett är detaljer som skiljer. Han har sin bedömning när han går tillbaka till de borgerliga åren, som det heter. Jag har en annan bedömning även i detta avseende, och jag tror att Gustav Persson har mycket svårt att i sak belägga att det skulle vara så som han påstår. Det var ju under den tiden man tog de första stegen efter arbetsrättsreformerna på 1970-talet för att utveckla hela den här processen. Det har lett fram till att t.ex. MBL fungerar smidigare i dag än i början; det tror jag att vi är alldeles överens om.
Fru talman! Gustav Persson har haft allt svårare att hålla fast vid sin mening i första inlägget, att vi från moderat håll skulle vilja försämra situationen för de anställda i företagen. Jag tycker att han undan för undan har glidit, och snart är han väl på samma ståndpunkt som vi, eftersom han också kan läsa innantill och inte hittar den meningen i våra motioner. Det tycker jag är bra. Vad vi vill nå med våra motioner i det här betänkandet kan sammanfattas i att vi vill ha en ökad balans på arbetsmarknaden. Vi vill dessutom att de enskilda arbetstagarnas inflytande på sin egen arbetsplats skall öka. Jag säger än en gång: Facket får lov att maka åt sig litet grand. Det här ligger i allas intresse. Någon centralstyrning tror jag inte att vi i Sverige längre vill vara med om. Jag tycker att Gustav Persson också skall ställa upp på att öka de enskilda arbetstagarnas inflytande på sin egen arbetsplats, för det är det det är fråga om.
Fru talman! Göran Engström uttalar sig om vpk:s ringa inflytande i olika fackliga organisationer. Jag tycker att han skall tala med några fackförbund; då skall han få höra att de inte delar hans uppfattning om vårt inflytande. Vad som skiljer i nyanser mellan Lars-Ove Hagberg och mig får kanske Lars-Ove Hagberg ge besked om för sin del. Jag tror att han och jag har samma uppfattning när det gäller den här delen av fackligt-politiskt arbete. Och vårt inflytande är kanske litet större än Göran Engström tror att det är. För den skull behöver inte den fackliga verksamheten ha varit sämre.

Fru talman! Låt mig inledningsvis med glädje konstatera statsrådets närvaro i kammaren. Vi från arbetsmarknadsutskottet har många år tidigare haft förmånen att se statsråden närvarande, och det är någonting som vi uppskattar. Vi gläder oss åt att den traditionen fortsätter. Det ger förhoppningsvis också tillfälle till ett berikande meningsutbyte. Det finns fyra moderata reservationer fogade till detta betänkande, och jag kommer senare att mycket kort kommentera dessa. Först vill jag säga — gärna med viss adress till regeringen — att det ju allt oftare kommer rapporter om kris inom den offentliga sektorn — inte minst den statliga sektorn — till kännedom för oss ledamöter och för människor i största allmänhet. Man talar om problem att rekrytera kompetent folk, att bibehålla kompetent personal, att utveckla personalen så att den kan hållas kompetent och utveckla verksamheten. Från moderat sida tar vi de här rapporterna — jag vill inte säga larmrapporterna — med mycket stort allvar. Det är riktigt som det framgår av utskottsbetänkandet, att det har gjorts en hel del — det skall man i och för sig klart erkänna — men det är inget tvivel om att de här rapporterna, som duggar allt tätare, inger stor oro. Därför är det viktigt, menar vi från moderat sida, att man har en god framförhållning när det gäller personalpolitik inom den statliga sektorn. Till dels är det en förhandlingsfråga gentemot en motpart, men eftersom rimligtvis arbetsgivarverket förhandlar på regeringens och riksdagens uppdrag är det väsentligt för regering och riksdag att uttrycka uppfattningar. Det är viktigt att vi utvecklar personalpolitiken på ett kraftfullt sätt för att kunna rekrytera den kompetens som den statliga sektorn behöver och för att bibehålla och utveckla den. Detta gäller på en lång rad områden. Jag kan nämna exempelvis de mycket oroande rapporter som når oss när det gäller hur domstolsväsendet i dag upplever situationen. Inom riksdagens revisorer, som jag själv tillhör, har vi mycket noggrant tagit del av domstolsverkets rapporter från olika domstolar, och vi har konstaterat att den statliga personalpolitiken både lönemässigt och när det gäller anställningsförmåner i största allmänhet inte på något sätt når upp i nivå med vad konkurrerande sektorer klarar av. Jag skulle gärna vilja höra hur statsrådet ser på statsmakternas möjligheter att på ett mera kraftfullt sätt agera. Vi moderater menar att finns det någonting som man skall slå vakt om, så är det att staten på de områden där staten verkligen skall ingripa också är kompetent att göra det. Lyckas vi inte ha kompetent folk inom domstolsväsendet och polisväsendet, på skolans område, där lärarlönerna förmodligen släpar efter visavi andra kategorier och andra sektorer, och inom högskolesektorn — jag kunde fortsätta uppräkningen —, då har vi väldigt svårt att hävda den statliga sektorns möjligheter att klara framtiden. Från moderat sida vill vi ha en begränsad statsmakt, en begränsad offentlig sektor, men på de områden där statsmakten finns och skall finnas skall den vara kompetent och ha kompetent personal. Jag menar — och jag tror att statsrådet delar den uppfattningen — att skall man ha en chans att få en slagkraftig statlig sektor på de här områdena, så är det viktigt att se över personalpolitiken och ha en bättre framförhållning än för närvarande, även om en hel del har gjorts, som jag tidigare sade. Så till de fyra reservationerna i all korthet. En reservation berör nattraktamentena. Det må tyckas vara mycket marginellt, men det är inget tvivel om att den nuvarande konstruktionen, som har gällt under många år, med ett nattraktamente på 55 kr. alternativt full kostnadstäckning mot styrkande av de faktiska kostnaderna, inte stimulerar till att hålla nere övernattningskostnaderna. Där menar vi att staten bör agera gentemot motparten för att få en annan tingens ordning. Det är en förhandlingsfråga, och statsmakterna bör agera som en av parterna i en sådan förhandlingsprocess. Det går inte att som utskottsmajoriteten bara hänvisa till kommande eventuell beskattning av traktamenten, utan detta bör man försöka förhandla om på ett tidigare stadium. I reservation 4 har vi något kommenterat bilersättningarnas storlek. Från moderat sida tycker vi att den merkompensation som utgår för de nordligaste länen är för dålig i förhållande till övrig kompensation. Vi anser också att kompensationen för samåkning på 5 öre per medpassagerare framstår som en relikt från en förgången tid. Vem stimuleras till samåkning av 5 öre mer per passagerare? Inte minst när man rekommenderar samåkning av miljöskäl, borde staten som arbetsgivarpart agera för en annan tingens ordning. De andra två reservationerna från moderaterna, reservationerna 7 och 8, är kanske av något mer principiell dignitet. Reservation 7 handlar om hur man skall kunna skilja domare från tjänsten. Vi menar att det inte är lämpligt att en partssammansatt domstol skall avgöra ett sådant ärende efter behandling i statens ansvarsnämnd. Ett sådant ärende bör gå från ansvarsnämnden till allmän domstol, med möjlighet att i sista hand få frågan prövad i högsta domstolen. Detta är innehållet i en moderat motion, som vi har reserverat oss till förmån för. I reservation 8 behandlas preskriptionstiden för avskedande enligt LOA 11 kap. 5 §. Bakgrunden är att för staten som arbetsgivare gäller en preskriptionstid på 30 dagar, om man skall skilja någon från statlig tjänst. Det finns ett icke helt okänt rättsfall där en officer dömdes för landsförräderi till flera års straff. På grund av att staten inte iakttagit 30-dagarsregeln kunde denne sitta kvar på sin tjänst, lyfta lön och tillgodogöra sig andra förmåner. Det brukar vara en grundregel i en demokrati att lagarna skall vila på det allmänna rättsmedvetandet. Vår uppfattning är här att den rättsregel som finns redovisad i LOA 11:5 inte står i samklang med det allmänna rättsmedvetandet. Har någon i statlig tjänst blivit dömd för landsförräderi och staten av olika anledningar har försummat att iaktta 30-dagarsregeln, skall det finnas möjligheter att göra tillägg till lagrummet och på så sätt få en annan tingens ordning, då brottet är så grovt. Även om tiden i kammaren kan vara pressad vill jag ställa en direkt fråga till statsrådet: Tycker statsrådet och regeringen, som statsrådet tolkar den socialdemokratiska regeringen — statsrådet företräder ju regeringen här i kammaren — att det är förenligt med det allmänna rättsmedvetandet, att en person dömd för landsförräderi kan sitta kvar på sin tjänst med lön och förmåner i övrigt? Vi menar att en ändring bör komma till stånd, som innebär att man på ett effektivt sätt kan skilja en sådan person från dennes tjänst genom att man förlänger preskriptionstiden utöver de 30 dagarna. Det är bra att staten har ett krav på sig att agera snabbt som arbetsgivare. Men det får inte leda till att en person med en sådan ställning, som begått ett brott av detta slag och dömts till straff, kan sitta kvar på sin tjänst. Det skall bli intressant att höra vad statsrådet och den socialdemokratiska regeringen har för uppfattning om gällande lags samklang med rättsmedvetandet. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till de fyra moderata reservationer som fogats till betänkandet.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag delar föregående talares uppfattning när det gäller att se statsrådet i kammaren. Det är i mycket hög grad de anställdas motivation och kompetens som avgör kvalitet, service och effektivitet i den offentliga sektorn. Det finnsi dag allvarliga brister i den offentliga personalpolitiken, vilket är en viktig orsak till dagens problem. En politisk uppgift inför 90-talet är att frigöra den kraft som finns hos de offentliganställda. Ett övergripande mål för den offentliga löneoch personalpolitiken är att kunna rekrytera, utveckla och behålla en bra arbetskraft. Den offentliga sektorn måste kunna erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor i förhållande till den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn måste det finnas en tillräcklig flexibilitet för att komma till rätta med bl.a. regionala obalanser. Om det råder större brist på poliser i storstäder och på läkare i glesbygder, måste villkoren kunna förbättras mer där bristerna finns. Den offentliga sektorn behöver ett mer flexibelt lönesystem för att klara denna uppgift. Den offentliga sektorns attraktivitet på arbetsmarknaden är bara delvis en fråga om löner och andra direkt mätbara anställningsvillkor. Även det s.k. osynliga kontraktet, dvs. den anställdes befogenheter, ansvar, relationer till chefer etc., har betydelse. Till det osynliga kontraktet hör också svårgripbara faktorer som yrkesstolthet, status, ”företagskultur” osv. Det är omvittnat att här finns ett av de viktigaste personalpolitiska problemen för den offentliga sektorn. Brister i de osynliga kontrakten är allvarliga, inte minst därför att många söker sig till den offentliga sektorn av andra skäl än ekonomiska. Det kan handla om ideologi, kall, engagemang osv. Men i dag känner sig många offentliganställda pressade av krav och kritik. Statusen i yrket har försvunnit. De känner att de inte kan utveckla sin yrkesstolthet. En del av problemen med det osynliga kontraktet kan man lära sig att lösa genom att se på framgångsrika exempel i näringslivet. Men det är långt ifrån tillräckligt. Politiker, chefer och andra anställda måste också kunna ta fasta på och utveckla det unika i den offentliga sektorns tradition och möjligheter, det som gör att de offentliganställda kan känna stolthet över sitt arbete. Stordriftsfördelar i service är ofta små, samtidigt som den offentliga sektorns enheter ofta är stora. En decentralisering och delegering är därför angelägen. Det bör bli fler och mindre resultatenheter, bättre koppling mellan ansvar och beslutsbefogenheter. Självstyrande grupper som har möjlighet att tillsammans profilera sin verksamhet kan bildas. Ökade möjligheter krävs för den enskilde att styra och planera sitt eget arbete. De som har direktkontakt med kunderna måste ges kompetens och befogenheter att anpassa servicen och ge snabba besked. Möjlighet till idébildning och profilering förutsätter mer flexibla lösningar när det gäller organisation och personalrekrytering. Myndigheterna måste därför själva i högre grad kunna anpassa organisation, arbetsordningar etc. Det är underligt att en myndighet som har befogenheter att reglera utomståendes verksamheter inte anses ha kompetens att bestämma om sin egen interna organisation. Att frigöra skapande förmåga, entusiasm och initiativförmåga hos personalen är det viktigaste sättet att öka den offentliga sektorns styrka. Lärare, sjuksköterskor, hemvårdare, byrådirektörer och andra offentliganställda måste ha möjligheter att få pröva egna idéer till att förbättra verksamheten. Detta innebär självfallet även en rätt att misslyckas. Alla anställda skall ges goda möjligheter att utvecklas och göra karriär. Det är inte minst viktigt att det skapas utvecklingsmöjligheter också vid sidan av att bli chef. Alla passar inte som chefer, men skulle ändå kunna ge mer om de successivt fick mer kvalificerade uppgifter och bättre anställningsvillkor. Duktiga lärare skall kunna förbli pedagoger. Sjuksköterskor och läkare skall kunna syssla med vård och ändå göra karriär. Det måste finnas goda möjligheter till vidareutbildning, specialisering, arbetsbyte och prao. Tillgång till kvalificerad arbetsledning, rådgivning osv. bör finnas. Befordringsgångar, lönesättning, arbetsordningar etc. måste bli mindre stela. Det är t.ex. orimligt att en undersköterska som råkar ha en biträdestjänst visserligen får undersköterskelön men inte undersköterskans befogenheter. Det är också oacceptabelt att det meritvärde en lärares tjänsteår har minskas kraftigt om den sökta tjänsten ligger i en kommun som läraren tidigare inte har arbetat i. Den offentliga sektorn måste bli bättre på att använda belöningar till de anställda, såväl individuella som kollektiva. Om man gör besparingar på en arbetsplats måste de anställda kunna få behålla en del av vinsten t.ex. för personlig utveckling eller för att förbättra verksamheten. Även resultatlöner, resultatbonus etc. bör bli vanligare. Belöningssystemen skall vara öppna och kända. Arbetsgivaren bör diskutera de principer och värderingar belöningarna bygger på med de anställda och deras fackliga organisationer. Det är svårt att skapa ett belöningssystem som ger perfekt rättvisa och effektivitet. Hellre ungefärliga bedömningar av rätt sak än exakta bedömningar av fel sak, är en viktig ledstjärna. En annan är att anpassa systemen till de lokala förhållandena, snarare än att kopiera något som har varit framgångsrikt på annat håll. Arbetsplatsen måste kunna disponera vissa ”trivselpengar” för personalsociala insatser. Det är dumt att försöka snåla på detta. Det måste också bli mer lönsamt för den enskilde att göra karriär, vare sig det handlar om att skaffa sig utbildning eller att avancera till chef. De offentliga löneplanerna har blivit för sammanpressade, vilket bl.a. har medfört att det knappast lönar sig för en undersköterska att utbilda sig till sjuksköterska. Den offentliga sektorn måste kunna erbjuda sådana villkor att lämpliga chefer kan rekryteras. Det måste också gå att avveckla en chef som visar sig olämplig. Det kan då handla om att erbjuda alternativa kvalificerade befattningar. En person som misslyckas som chef kan vara utmärkt på något annat. Det kan också handla om att ha anställningskontrakt med generösa avgångsvederlag. Cheferna i förvaltningen måste ha större befogenheter i organisationsoch personalfrågor. Han eller hon skall kunna delegera ansvar. Fortfarande har facket inflytande på löneoch personalpolitiken genom förhandlingar. Men det skall finnas ett tydligt samband mellan ansvar och befogenheter. Den som leder en verksamhet skall ha ansvar för personal, lokaler, organisation, ekonomi, osv. Detta gäller både verkschefer och föreståndare för en viss arbetsplats. Det är nödvändigt att arbetsledaroch chefsutbildningen inom den offentliga sektorn utvecklas. Näringslivet har en mycket lång tradition av kvalificerad chefsutbildning som det finns en del att lära av. Det är inte självklart att den främste fackmannen inom en verksamhet också är den mest lämpliga som chef. Även andra än läkare skall kunna bli administrativa chefer i sjukvården. Även andra än lärare skall kunna bli skolledare. De planer som finns inom socialdepartementet att lagstifta om att en läkare skall vara chef inom alla enheter som bedriver diagnos, vård och behandling är ett steg tillbaka och bör avvisas. Jag vill också kommentera reservation 5 som är föranledd av en motion av Bengt Harding Olson. Jag anser det vara mycket otillfredsställande att man stimulerar människor att gå i pension innan de fyller 65 år för att de skall få bättre pensionsvillkor. Det arbete som pågår inom statens arbetsgivarverk för att förändra detta tycker vi i folkpartiet inte är tillräckligt. Vi anser att regeringen mycket mer aktivt bör se till att förändra denna situation. Med det anförda yrkar jag, fru talman, bifall till reservationerna 2 och 5.

Fru talman! Jag skall bara beröra en fråga i arbetsmarknadsutskottets 14 december 1988 betänkande 7. I betänkandet behandlas ett antal motioner från allmänna motionstiden. I en motion av Lennart Brunander, centerpartiet, tas frågan om meritvärdet av värnpliktstjänstgöring upp. I dag ges inte värnpliktstjänstgöringen ett med anställning likvärdigt meritvärde. Detta kan få konsekvenser för den som gjort sin värnplikt. Låt mig ge ett exempel som visar vad jag menar. En manlig och en kvinnlig lärare utexamineras samtidigt. Efter examen fullgör den manlige läraren sin värnpliktstjänstgöring, medan den kvinnliga läraren tillträder en tjänst som lärare. Om de senare kommer att tjänstgöra vid samma skola och om elevantalet vid skolan skulle minska så att en lärare måste sluta, blir det den manlige läraren som får sluta. Skälet är att den kvinnliga läraren totalt sett har hunnit få fler tjänsteår. Vi i centern menar, vilket vi har tagit upp i reservation 6, att värnplikten, som ju är en samhällstjänst, bör få ett meritvärde som är likvärdigt med annan anställning. Det är en princip som skall gälla också vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vi anser alltså att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag, | som tillgodoser principen om lika meritvärde för värnpliktstjänstgöring. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

| Fru talman! Vi från vpk har fogat reservation 1 till arbetsmarknadsutskot | tets betänkande 7, vilken jag inledningsvis yrkar bifall till. | Utskottet har bara översiktligt snuddat vid min och Lars-Ove Hagbergs motion om en personalpolitik för jämlikhet och rättvisa. Jag vill betona att | den skrevs för att vi anser att den statliga personalpolitiken i allt väsentligt har anammat SAF:s idéer och SAF:s ideal. Det sker en mycket stor | prioritering av chefer, chefsutveckling och chefslöner under det att mobiliseringen av de verkliga resurserna, de breda lagren av anställda inom myndigheter, förvaltning och statliga företag förbises. | Det finns också många organiserade aktiviteter som motverkar en sådan mobilisering. Arbetsgivarverket går ut med lönetak. Om dessa lönetak inte | respekteras skall det skäras i verksamheterna. Arbetsgivarverket hotar samtidigt som det försöker beskära lönekampen. | Det sker även genom att man ytterligare prioriterar de prioriterade genom att skatteförslag aviseras som ytterligare skall sänka marginalskatterna — de som redan har skall få alltmer. | Det sker naturligtvis även genom den enorma nedskärningspolitik som den Feldska osthyvelsprincipen har inneburit mot den offentliga sektorn och som | naturligtvis också drabbar personalpolitiken i statliga företag. De partier som anser att dessa nedskärningar har varit alltför små och presenterat än värre förslag är naturligtvis inte sena att här tala om hur | personalpolitiken borde förbättras och utvecklas. Men med vilka resurser skall det ske? Skall man komma till rätta med denna problematik, måste det ske utifrån en annan ideologisk ståndpunkt än den som regeringen för 107 närvarande tillämpar i sin personalpolitik och via sitt arbetsgivarverk. Man måste mobilisera den enorma resurs som flertalet anställda utgör. Man måste tillåta att lönerna lyfts från basen, dvs. från botten, på ett effektivt sätt. Man måste sluta prioritera chefslönerna i de högre skikten där det gäller att i huvudsak ragga upp generaldirektörer för t.ex. SJ, som kanske är snabbast på att avskaffa SJ:s verksamhet. Även inom annan verksamhet prioriteras höglönesystemet. Denna kritik kan kanske te sig helt orimlig. Men det är ett faktum att man vid besök på myndigheter, länsstyrelser, statliga företag, osv., ser att personalutvecklingens möjligheter inom den offentliga sektorn beskärs av dessa direktiv. Man får ha vilken uppfattning man vill, men man måste både tillskapa resurser och ha en vilja att visa denna viljeinriktning. Tyvärr har regeringen inte gjort det. Därför riktar vi kritik mot regeringen för dess personalpolitik. Med det anförda vill jag än en gång yrka bifall till reservation 1 som är fogad till detta betänkande.

Fru talman! I betänkandet om statlig personalpolitik behandlar arbetsmarknadsutskottet 17 motioner från den allmänna motionstiden vid förra riksmötet. Utskottet begränsar sig till frågor som berör den statliga personalpolitiken. Tre motioner tar upp frågor som rör den allmänna inriktningen av den statliga personalpolitiken. I motion från folkpartiet betonas kraven på en effektivare personalpolitik inom statliga sektorn för att man skall kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och bra arbetsvillkor gentemot den privata sektorn. Ökade löneskillnader i form av resultatlöner och resultatbonus, individuella och kollektiva belöningar är metoder som starkt förordas. I en motion från Lars-Ove Hagberg och Paul Lestander, båda vpk, begärs en ny statlig personalpolitik, som har rakt motsatta utgångspunkter. Utskottet framhåller i sin skrivning att det pågår ett omfattande förnyelsearbete inom hela den statliga sektorn. Hänsyn måste också tas — utöver en rad åtgärder för att förbättra och effektivisera arbetet — till den konkurrens om arbetskraften som förekommer från den privata sektorn. Det betyder inte att vi socialdemokrater har stark tilltro till enbart löneskillnader mellan olika grupper, som de borgerliga partierna alltid har förfäktat. Erfarenheten från utvecklingen under de senaste 30 åren, där arbetarrörelsen haft ett stort inflytande, visar något helt annat i vårt land. De övergripande målen för den statliga personalpolitiken, dvs. att bidra till en effektiv statsförvaltning, medverka till samhällsekonomisk balans och främja ett demokratiskt arbetsliv, måste uppnås med en rad olika medel, där lönepolitiken utgör en del. Utskottet kan därför inte ställa sig bakom vpk-motionen om en ny statlig personalpolitik. Utskottsmajoritetens ställningstagande, att den nuvarande inriktningen på den statliga personalpolitiken bör fullföljas, utgör en väl avvägd målsätt I motion 1987/88:A252 av Stig Gustafsson m.fl. socialdemokrater anförs att personalutbildningen kommer att få en mycket strategisk roll i framtiden. Motionärerna uttalar en risk för att utbildningen får en ”antihumanistisk” inriktning och en s.k. japanisering. Utskottet delar motionärernas uppfattning om personalutbildningens roll i den statliga personalpolitiken. De statliga förnyelsefonderna — som infördes under starkt motstånd från alla de borgerliga partierna — har bl.a. till syfte att stärka personalutbildningen i det allmänna förnyelsearbetet. En nyinrättad nämnd, där staten och de fackliga organisationerna är representerade, har till uppgift att fördela medel till olika utvecklingsprojekt, där även personalutbildningen ingår. De anställdas företrädare — de fackliga organisationerna — har således stora möjligheter att påverka utbildningens fördelning och innehåll för att undvika det som motionärerna påpekar om risker för avhumanisering och ”japanisering” av utbildningen. Utöver detta kan framhållas att det framtida behovet av förnyelsefonder har tagits upp till diskussion mellan parterna under året. Utskottet finner därför — med det redovisade — att någon åtgärd från riksdagen inte är påkallad. Utskottet avstyrker motionerna med hänsyn till att den sittande utredningen om reformerad inkomstbeskattning har att behandla just dessa frågor. Utskottet konstaterar att det reglemente som motionären begär förändringar i inte längre gäller. Det upphörde att gälla i och med maj månads utgång 1988. Reglementet har ersatts av avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring. I en motion av Lennart Brunander tas på nytt frågan upp om meritvärdering av värnpliktstjänstgöringen. Motionären vill att den likställs med annan anställning. Som utskottet anförde vid förra årets behandling rör motionärens exempel mindre meritvärdering än de turordningsregler som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist och som är fastställda i avtal eller i de regler som gäller enligt anställningsskyddslagen. Utskottet anser nu, liksom tidigare, att motionen inte bör föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. I tre motioner berörs möjligheter för statligt anställda personer med psoriasis att använda sig av Svenska psoriasisförbundets anläggningar för vård på samma villkor som vård hos offentlig sjukvårdshuvudman. Detta har lösts genom avtal, varför någon åtgärd från riksdagens sida inte behövs. Ersättningsreglerna gäller från den 1 januari 1989 även för enskilda vårdtagare som tillämpar den av regeringen fastställda taxan. I två motioner av Allan Ekström tas frågan om tjänstemannaansvaret upp, dels prövningen av domares skiljande från tjänsten, dels preskriptionstiden för avskedande. När det gäller frågan om avskedande är det normalt den myndighet som vederbörande lyder under som prövar frågan. För högre befattningshavare och domare är statens ansvarsnämnd första instans, vars beslut kan överklagas till tingsrätt. Slutinstans är arbetsdomstolen enligt bestämmelserna i avtalstvistslagen. Allan Ekström vill i sin motion att prövningen av domare skall överföras till allmän domstol. Därmed blir högsta domstolen slutinstans. Liknande motion har tidigare prövats av utskottet, som därvid inte funnit anledning att förorda någon ändring. Utskottet kan inte se på vad sätt domarnas självständighet hotas av att arbetsdomstolen är den instans som slutligen skall avgöra ett avskedande. Det är snarare så att denna instans enligt mitt förmenande har den största sakkunskapen när det gäller att pröva frågor som är anknutna till arbetslivet. Risken finns också att en särbehandling skulle skapa krav också från andra grupper i samhället att bli särbehandlade. Utskottet avstyrker motionen. Detsamma gör utskottet i fråga om Allan Ekströms motion om att preskriptionstiden för avskedande på en månad inte skall gälla då arbetstagare begår brott för vilket det stadgats strängare straff än fängelse i två år. Preskriptionsregeln har prövats vid två tillfällen i arbetsdomstolen, där avskedande efter månadsfristen ogiltigförklaras. Nuvarande regler är enligt utskottets mening en känslig avvägning mellan arbetstagares, arbetsgivares och samhällets intressen. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 7 om statlig personalpolitik och avslag på samtliga reservationer. Slutligen vill jag säga att jag också är glad att arbetsmarknadsministern är här och följer frågorna. Men det kan knappast begäras att hon skall svara på frågor som rör ett annat statsråds arbetsområde.
Fru talman! Jag försökte i mitt första inlägg få till stånd en mera principiell och vidsyftande diskussion om den statliga personalpolitikens innehåll och förutsättningar. Tyvärr är tydligen inte Gustav Persson intresserad av den typen av debatter. Jag skall nöja mig med att ställa ett antal konkreta frågor till Gustav Persson. 1. Är Gustav Persson oroad över den inriktning på att arbeta fram chefslöner och att betona chefens roll i det statliga företaget som den nuvarande statliga personalpolitiken innebär? 2. Är Gustav Persson medveten om att det finns ett samband mellan resurser, nedskärningar och arbetsvillkor för de statligt anställda? 3. Hur har man tänkt sig att förbättra arbetsmiljön för de statligt anställda, om man ständigt sänker anslagen? 4. På vad sätt befrämjar man tryggheten och mobiliserar de anställdas egen förmåga och kraft med den personalpolitik man har bedrivit hittills och som så ensidigt har riktats just mot cheferna?
Fru talman! Både Gustav Persson och jag samt även övriga gläder oss uppenbarligen åt statsrådets närvaro. Då är det väl bara att beklaga att, som det brukar heta i svaren till frågarna i kammaren, ärendefördelningen i kanslihuset är sådan att det inte ankommer på statsrådet att här svara på denna typ av frågor. Därför får Gustav Persson tillfälle att göra det i stället.

Frågan är: Anser Gustav Persson att de nuvarande reglerna står i samklang med det rättsmedvetande som han uppfattar finns i det här landet? Sedan gäller det den statliga personalpolitiken. Jag tror inte heller att det är önskvärt att vidga löneklyftorna mellan den offentliga och den privata sektorn. Jag tror att det är ödesdigert om vi får alltför stora löneklyftor mellan exempelvis jurister inom den offentliga och den privata sektorn. Staten som rättsvårdande myndighet — domstolsväsendet, domstolarna — skall ha de skickligaste juristerna. Det är inte någon utanförstående sektor som skall ha det, utan det allmänna rättsväsendet. Och för att åstadkomma det måste det vara attraktiva arbetsförhållanden, löneoch anställningsvillkor, så att man kan rekrytera och bibehålla personalen samt åstadkomma utveckling. En statsapparat, ett starkt samhälle, kräver även enligt moderat mening en utomordentligt kompetent förvaltning och ett stort mått av rättssäkerhet. Det är rättssamhällets främsta signum. Då krävs det också jurister med högsta kompetens. Med den personalpolitik som vi har och har haft riskerar vi att inte kunna bibehålla den. Det är djupt oroande. Jag skulle vilja fråga: Delar Gustav Persson min och domstolsverkets oro över denna tingens ordning?
Fru talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlar vi också jämställdhetsfrågorna. Beträffande jämställdhet handlar det i många fall om att förbättra och rätta till situationen för kvinnor. Men det gäller också att förbättra i situationer där männen är i ett sämre läge. Beträffande meritvärdet av värnpliktstjänstgöring har vi just en sådan situation. Utskottet skriver att all erfarenhet som har betydelse för den sökta tjänsten får åberopas vid statliga tjänstetillsättningar. Men därmed är det inte sagt att hänsyn alltid tas. Det har i stället visat sig att det blivit precis så som i det exempel jag anförde tidigare. Vi menar i centerpartiet att det är angeläget att värnplikten får ett meritvärde som är likvärdigt med annan anställning. Den principen skall, precis som jag anförde tidigare, gälla också vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vi anser att detta är ett både rättmätigt och rimligt krav.
Fru talman! Jag vill först svara på Paul Lestanders frågor om chefslönerna. Jag menar att det är viktigt att ha bra chefer inom den offentliga sektorn. Vi som försvarar den offentliga sektorn och vill att mycket av samhällets service skall gå genom den offentliga sektorn måste se till att det finns bra chefer där, precis som näringslivet ser till att få det. Då måste vi, när konkurrensen är hård, betala — det tror jag är ofrånkomligt. I varje fall vi som vill försvara den offentliga sektorn måste se till att vi har bra chefer. Vi skall naturligtvis inte ge orimligt höga löner. Men det är alltid en fråga om balans. Vid olika tider finns det också olika svårigheter att klara den här frågan, men jag menar ändå att det är nödvändigt. Beträffande resurser och nedskärningar: Det är klart att det på vissa områden kan bli nedskärningar. Vi måste ju se till att ha samma rationaliseringar inom den offentliga sektorn — vi som försvarar den — som man har inom näringslivet, för att den offentliga sektorn skall vara så effektiv som möjligt. Men det är inte bara fråga om sänkta anslag. På en rad områden har vi ökat anslagen. Det gäller t.ex. försäkringskassorna, där vi har ökat på beträffande handläggningen av arbetsskadorna. Där har man inte behövt göra några neddragningar. Detsamma gäller arbetsmarknadsverket. Man får alltså inte vara så onyanserad att man säger att det bara handlar om minskningar. I en så stor verksamhet som det gäller är det ofrånkomligt att man måste kunna både hålla tillbaka och öka på. Detta gäller naturligtvis också personalpolitiken. Den skall rikta sig till chefer, men jag håller också med om att den skall rikta sig över hela fältet. Jag vill dock påstå att det är så mer inom den offentliga sektorn än inom den privata. Kersti Johansson tar upp jämställdheten i fråga om värnpliktstjänstgöring. Det är väl så att det är en merit inom vissa områden att ha gjort värnpliktstjänstgöring — det tas hänsyn till det. Men vad ni kräver i er motion är något annat. Det gäller anställningsskyddslagen och annat. Det måste dock angripas på annat sätt. Anders G Högmark tog upp preskriptionstiden. Jag tycker att felet ligger i att arbetsgivarna inte handlar tillräckligt snabbt. En månad måste man kunna handla på, sedan domen har vunnit laga kraft. Vad som kan kritiseras är att de inte har klarat det. Jag tycker inte att vi skall förlänga preskriptionstiden bara därför att de skall ha mer tid för att handla. Jag tycker att en månad är tillräckligt. Frågan om löner har jag i stort sett svarat på i och med det jag sade till Paul Lestander.

Fru talman! Vi kan väl vara överens, Gustav Persson, om att vi båda vill försvara den offentliga sektorn.

Det om något tycker jag är nedskärningspolitik. Det går inte att komma ifrån att man kan behöva bra chefer. Men en förbättring av verksamheten är i huvudsak inte en fråga om chefer. Förbättringar och ett bibehållande av en hög nivå på verksamheten åstadkoms också genom att mobilisera alla anställda. Då måste vi ha resurser, kunna erbjuda goda löner och kunna slå vakt om arbetsmiljön. Från de stora klasstrider som vi haft i Norrbotten, där vpk-are spelat stor roll, vet vi att personalpolitiken i statliga företag ofta inte är bättre än i andra, utan att man spelar med på arbetsgivarnas normala villkor.
Fru talman! Beträffande personalpolitiken vill jag först säga: Det handlar inte bara om en ensidig satsning på chefsutveckling och chefsrekrytering, utan det gäller hela kadern av medarbetare på den statliga sidan. På alla nivåer behövs det en gedigen personalpolitik som av alla personalgrupper upplevs så att arbetsgivaren verkligen bryr sig och är angelägen om att utveckla, rekrytera och behålla personal. Jag tror att vi kan vara ense om målen. Sedan kan det skilja sig något beträffande metoderna. Det är avgörande — när vi konkurrerar om jämförbara arbetstagargrupper —-attinte få en klyfta mellan de villkor som vi kan erbjuda den statliga sektorn och dem inom den privata. Om vi misslyckas, får vi en inkompetent offentlig sektor, och det kan inte någon vara betjänt av, oavsett vilken storlek vi tycker att den skall ha.

Jag kan dela uppfattningen att detta är önskvärt, men när det i ett antal fall — de är inte så många — får till konsekvens att en person som är dömd för landsförräderi sitter kvar i sin tjänst med de förmåner som är knutna till denna, blir moderata samlingspartiets enkla slutsats att man i bästa reformistisk anda kan reformera lagstiftningen. Det kan då ske med det blygsamma tillägget att man när det gäller så allvarliga brott bör ha en längre preskriptionstid. Jag uppfattar det som att Gustav Persson, utskottsmajoritetens talesman, tycker att behandlingen i LOA av just fallet med den landsförräderidömde officeren står i samklang med det allmänna rättsmedvetandet. Jag är inte övertygad om att Gustav Persson gör en riktig bedömning.
Fru talman! Jag vill beröra det sista som Anders G Högmark sade. Utskottsmajoriteten menar att det är fråga om en känslig avvägning mellan olika intressen. Därför har man valt preskriptionstiden en månad. Bara därför att en myndighet inte har varit noggrannare i det fall som Anders G Högmark refererade till kan vi ju inte ändra lagen. Om det rör sig om ett så allvarligt fall som det som det här är fråga om, tycker jag att man kan kräva av en statlig myndighet att fallet bevakas, så att det kan klaras av. Vi i riksdagen skall inte behöva ändra lagar bara därför att en myndighet inte har varit noga med att följa upp saken. Det är ju det som är det avgörande i det här fallet. Eftersom det är fråga om en känslig avvägning mellan olika intressen är det mycket viktigt att vara överens. Här rör sig inte diskussionen om rättsmedvetandet. Det gäller att man skall ha en klar regel och att de som har att handlägga känsliga frågor också arbetar efter den och inte missar den. Sedan några ord till Paul Lestander beträffande löneramen. Statsmakternas motiv är ju att minska inflationen. Man har försökt att hålla tillbaka denna. Erfarenheten av 30 års fackligt arbete är ju den att klarar man inflationen, har man de bästa möjligheterna att ge de lägre avlönade i landet en reallöneökning. Detta är motivet bakom regeringens agerande, inte att hålla tillbaka lönerna för dem som har de lägsta inkomsterna. Man vill göra det möjligt även för den gruppen att få en reallöneökning. Förs en politik som inte skapar inflation, har man större möjligheter att lyckas än annars. Misslyckas man kommer ändå de starkare grupperna i samhället att tillgodose sina intressen.

Fru talman! Miljöpartiet har inte lagt fram några reservationer när det gäller den statliga personalpolitiken. Vi har i och för sig ganska radikala synpunkter på arbetslivets område men har inte funnit det lämpligt att ge en helhetsbild av detta i samband med de motioner som behandlas här i dag. Efter diskussion i riksdagsgruppen har vi dock kommit fram till att vi vill beröra en detalj. Vi vill nämligen stödja reservation 3. Det gäller det nattraktamente som utgår när man inte utnyttjar hotell. Vi stöder reservanternas tanke att traktamentet på 55 kr. bör räknas upp till överensstämmelse med kostnadsutvecklingen. På så sätt kan man stimulera de anställda att utnyttja detta alternativ i stället för att anlita dyra hotell, som kostar mångfaldigt mer än vad ett höjt nattraktamente skulle kosta för staten. Det var, enligt min uppfattning, en olycka när staten för många år sedan övergav det generella nattraktamentet. På den tiden hade de anställda ett intresse av att hålla nere hotellkostnaderna. När det generella nattraktamentet avskaffades försvann denna kostnadspress helt. I stället har hotellägarna ägnat sig åt en tävlan att erbjuda dem som är ute och reser i tjänsten de finaste hotellmiljöerna. Det har blivit en standardkapplöpning som har lett till ett betydande resursslöseri, i all synnerhet som staten har varit en förebild för alla andra när det gäller traktamentskostnader och hotellkostnader. Vi skall återkomma i denna fråga, som är betydligt mera allvarlig än den lilla frågan om nattraktamente som omtalas i reservation 3. Med dessa ord vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Formellt sett gäller detta ärende 35 milj.kr. extra till Boliden Mineral AB för att regeringen skall kunna klara tidigare ingångna förpliktelser. Från moderata samlingspartiets sida har vi ingenting att invända mot att en regering klarar av ingångna förpliktelser, men vi hyser faktiskt ganska allvarliga tvivel på att dessa 35 milj.kr. som regeringen har begärt är nödvändiga. Vi kan inte av propositionen men genom annan information som utskottet har fått från departementet konstatera att det fanns pengar kvar på detta konto beträffande regionalpolitiken, det s.k. C 2-kontot, när propositionen skrevs. Det fanns ungefär 125 milj.kr., varför det förelåg möjligheter för regeringen att klara av förpliktelserna gentemot Boliden Mineral AB. I själva verket är redovisningen i propositionen det klassiska exemplet på hur ett fackdepartement i propositionens form redovisar en misslyckad förhandling med finansdepartementet. Misslyckas man i finansdepartementet skriver man ett par tre sidor text i en proposition. Man redovisar en mängd anslagsposter som är nästan omöjliga att genomskåda för riksdagen. Vi har nu haft en extra utfrågning i utskottet, varvid man kunde konstatera att de moderata misstankarna att fackdepartementet hade misslyckats vid förhandlingarna med finansdepartementet besannades. Det är uppenbart så, att fackministern — som nu inte är närvarande i kammaren, trots att vi behandlar frågor som hon är formellt behörig att bevaka — givetvis med oro har sett att pengarna på ett antal regionalpolitiska konton håller på att ta slut. Pengarna på det konto som vi nu resonerar om — C 2-kontot, Lokaliseringsbidrag — räcker inte till med tanke på de många ärenden som har anmälts i departement och industriverk. Jag utgår från att fackministern då har gått till finansdepartementet och frågat hur man skall kunna klara av problemet, varvid hon fått beskedet att det måste ordnas på något sätt. Eftersom ministern inte är här må väl den som har att svara för utskottet lämna ett klarläggande besked. Boliden Minerals önskemål tillgodoses bra. Men vad vi moderater har sagt är, att om man skall kunna klara av att tillgodose de projekt för vilka ansökan redan inlämnats eller är på väg — enligt uppgift rör det sig om 40—50 projekt som måste finna en finansieringsform inom det nuvarande regelsystemet — är det nödvändigt med ytterligare medelstillskott. Moderaternas uppfattning är den att det hade varit rimligt och riktigt att för riksdagen presentera en prognos för resterande del av budgetåret. Mindre än halva budgetåret har ju gått. När propositionen skrevs hade egentligen endast en tredjedel av budgetåret gått. Om riksdagen hade informerats om det faktiska budgetlä 115 get, hade ju riksdagen på ett allsidigt sätt kunnat pröva och se vilka ytterligare medel som hade behövt tillföras. Vi är principiellt kritiska mot att riksdagens reella bevillningsmakt på detta sätt har urgröpts. Jag förmodar att Lars Ulander har möjlighet att från utskottets sida kommentera detta. Jag skulle vilja ställa denna fråga till Lars Ulander: Hur tänker regeringen hantera regionalpolitiken och det regionalpolitiska stödet inför perspektivet att pengarna nu börjar ta slut? Man står ju inför 40—50 projekt som måste finna en finansiering. Statsrådet Thalén gav i ett frågesvar för ett par veckor sedan beskedet att hon var övertygad om att man inom nuvarande ramar — de ramar som riksdagen har beviljat — plus ingående balans och reservationer skulle kunna klara av detta. I utskottets betänkande kan man läsa följande: ”Enligt arbetsmarknadsministerns mening borde därför de stödbeviljande myndigheterna genom prioritering av de mest angelägna projekten uppnå minst samma goda effekt som under tidigare år med de resurser som redan står till förfogande.” Sedan konstaterar utskottet att till detta ”synsätt som arbetsmarknadsministern anlagt kan utskottet ansluta sig”. Jag vill fråga Lars Ulander: På vilket sätt kan man, när pengarna är på väg att ta slut, enligt det regelsystem som gäller för lokaliseringsbidrag tillgodose större delen av de projekt för vilka ansökningar nu finns inlämnade? Kommer regeringen tillbaka till riksdagen med nya äskanden? Visserligen har utskottet uttalat sig för detta, eftersom vi samfällt i utskottet inte tror på regeringens bedömning att pengarna skall räcka till. Hur kan utskottsmajoriteten göra gällande att man tror på att det med nuvarande anslag skall vara möjligt att klara av bidragsgivningen och samtidigt beställa att regeringen hos riksdagen skall begära ytterligare anslag? Det saknas ju en inre logik i betänkandet. Det skall bli mycket intressant att ta del av Lars Ulanders uppfattning om detta. Sammanfattningsvis vill jag säga att vi moderater anser att Boliden Mineral skall få sina pengar. Man skall leva upp till sina förpliktelser. Då propositionen skrevs fanns dessa pengar tillgängliga. Nu är pengarna på väg att ta slut. Det finns 40—50 projekt som regeringen och industriverket måste ta ställning till för att utveckla norrländskt näringsliv. Vad har regeringen för kriterier på de projekten? Hur skall man finansiera dem? Månne Lars Ulander har svaret? Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till den moderata reservation som finns fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Riksdagen har fastlagt regler för regionalpolitiken. Det är viktigt att företag och de som vill starta företag vet att de av riksdagen fastställda reglerna också är gällande. Vi kan i dag konstatera att såväl industriverkets anslag till lokaliseringsärenden som länsanslagen ute hos länsstyrelserna inte räcker till för att svara upp mot de ansökningar som strömmar in. Det är därför som centerpartiet föreslagit att länsanslaget omedelbart skall höjas med 212 milj.kr. och att industriverket tilldelas 100 milj.kr. Jag har i min hand ett dokument upprättat inom SIND och daterat den 14 november. Där säger SIND ”att stödansökningar nu måste bedömas efter ytterligare en dimension, nämligen medelsbrist!”. SIND frågar sig: ”I vilken utsträckning kan bidrag ersättas med lokaliseringslån?”. En regering och en riksdag med resning borde omedelbart säga att fastlagda regler gäller. De fastlagda bidragsprocenten i olika stödområden skall naturligtvis gälla. SIND säger också att mer mogna branscher skall sättas på undantag. Vad är nu detta?

Om man jämför hur regeringen har handlagt några egna lokaliseringsfall över huvudet på SIND utan att ta någon hänsyn till vedertagna regler och hur man tänker behandla fattiga små företag inom stödområdet — då blir man både ledsen, upprörd och förtvivlad. Den socialdemokratiska regeringen beviljade med konster och knep Volvo och Saab i runda tal 4 milj.kr. per arbetstillfälle när dessa båda rika företag lokaliserade nya fabriker i Göteborgsregionen resp. mitt inne i Malmö. Volvo och Saab skulle med de regler som nu gäller och framför allt med de regler som SIND nu diskuterar för skogslänen inte ha fått ett enda öre. Var finns rättvisan? Herr talman! Den är obefintlig. Jag skall då övergå till länsanslagen. Halva budgetåret har ännu inte gått. Efter fyra månader konstaterades i Västerbotten att glesbygdsmedlen tagit slut. Så är situationen på väg att utvecklas över hela landet. Den nye talmannen har tidigare glatt sig över att människor ute i bygderna tagit fram idéer och projekt i ”Hela Sverige skall leva”-kampanjen. När de tagit fram sina projekt har de, liksom länsstyrelsernas, utvecklingsfondernas, lantbruksnämndernas expertis och övrig expertis, självklart räknat med att samhället skulle stå för sin del i enlighet med de av riksdagen fattade besluten. Allt oftare kan man läsa och höra uppfattningen att Landsbygd 90-kampanjen bara är en bluff från regeringen. Människorna har lagt märke till att regeringen på olika sektorsområden lägger fram förslag på förslag som motverkar all landsbygdsutveckling. Jag tänker på att nästan alla pengar har dragits bort från länsvägnäten och att 117 2 000 folkbokföringsjobb ute i de små församlingarna skall centraliseras till några få större orter — trots att det kostar ca 250 milj.kr. mer. Exemplen kan mångfaldigas, för de är tyvärr många. Herr talman! Det är därför mycket allvarligt att de objekt för landsbygdsutveckling som nu kommer till länsstyrelserna i en strid ström skall mötas av det kalla beskedet: Det finns inga pengar — regeringen verkar inte mena allvar med kampanjen.

Viicentern anser — vi har undersökt saken och har fakta som stöder detta krav — att ett anslag på drygt 200 milj.kr. omedelbart bör ställas till länsstyrelsernas förfogande. Av de medlen bör 100 milj.kr. öronmärkas för landsbygdsprojekt över hela vårt land som inte faller inom ramen för dagens glesbygdsbestämmelser. Thage G Peterson sade gång på gång i denna kammare, när han försökte försvara regeringens starkt koncentrationsdrivande politik: Ta fram projekten! Vi behöver projekt — det finns pengar. Det är inte pengarna som det är brist på, utan på projekt. Nu finns massor av projekt genom att många små företag vill satsa, genom att nya företag vill gå i gång, genom att studieförbunden genom studiecirklar tagit fram många landsbygdsutvecklingsprojekt. Men då håller inte de löften som Thage G Peterson inför allt folket gav för regeringens räkning. Herr talman! Jag anser att det vid ett ministerbyte borde vara en hederssak att hålla den tidigare ministerns uttalanden i stället för att ytterligare försämra regionalpolitiken. I veckan kom ERU - regeringens egen expertgrupp för forskning och regional utveckling — med en rapport, i vilken konstateras att regeringens politik efter 1982 har lett till ökade regionala obalanser. Det är för centerpartiet ingen nyhet. Vi har gång på gång understrukit att den socialdemokratiska regeringen för en medveten koncentrationspolitik. Vad värre är är att ERU också konstaterar att utarmningen av större delen av vårt kära land kommer att fortsätta under 1990-talet. Och då har ERU inte vägt in i bilden att regeringen genom att flytta över regionalpolitiken till arbetsmarknadsministern tydligen ytterligare skall försämra regionalpolitiken.

Man frågar sig i likhet med Hasse Alfredson i hans gamla statsrådsuttalande: Har statsrådet varit norr eller söder om Järfälla? Problemen är — efter den förda koncentrationspolitiken — sådana att det behövs en utomordentligt kraftfull regionalpolitik. I lördagens Dagens Nyheter kan vi läsa om den andra sidan av den Prot. 1988/89:45 socialdemokratiska politiken. Fram till 1992 kommer det att byggas nya 14 december 1988 kontor i Stockholmsregionen, som motsvarar 357 nya Hötorgsskrapor. = foöojee ochi Samtidigt konstateras kallt att det aldrig har byggts så få lägenheter i Stockholm sedan världskriget. Detta gäller i en region där över hundratusen, framför allt ungdomar, söker bostad och där priserna på lägenheter är sådana att normalrikt folk inte har en chans. Behöver jag påminna om att denna expansion kommer att kosta grönområden, orsaka miljöutsläpp som ytterligare starkt kommer att försämra luft och vatten, skapa ytterligare bostadsköer, skapa social misär osv.? Herr talman! Vad går egentligen den socialdemokratiska politiken ut på? När man vill bygga ut och skapa nya jobb i av socialdemokratisk politik hårt drabbade skogslän och andra drabbade områden, då slår man vakt om mycket små belopp. I överhettade regioner släpps däremot allt loss.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

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 8 kommer lokaliseringsbidragen upp.

Herr talman! Tre län har kommit in med framställningar — Västernorrlands län, Norrbottens län och Västerbottens län. Ett sådant tillkännagivande förpliktar regeringen att göra någonting när det gäller medel till länsstyrelserna. Jag hoppas att regeringen snarast kommer med en framställan om medel och att arbetsmarknadsutskottets ordförande Lars Ulander verkligen trycker på när det gäller att tillskjuta medel. Annars kan det gå som för några år sedan, när det kom in en glad suppleant och tillstyrkte ökade länsanslag. Med detta, herr talman, vill jag gå över till den reservation som vi har avgivit ifrån vpk:s sida. Det är en motivreservation, som jag yrkar bifall till. Den gäller subventioner till Boliden Mineral. Boliden Minerals ägare, Trelleborg AB, fick stort beröm i Veckans Affärer i år för att man bara betalade 6 90 i statlig skatt. Detta företag skall man nu hjälpa. Jag är litet rädd för att Trelleborg AB inte kommer att fortsätta att driva gruvverksamhet någon längre tid i Sverige. Man har dock bundit upp sig med subventioner till ett stort företag. Vi vet ingenting om vad det här kommer att leda till, vad den här förpliktelsen innebär och vilka uppoffringar Boliden Mineral gör när det gäller försök att tillskapa arbeten i de utsatta regioner där man i dag bedriver gruvverksamhet. Såvitt jag förstår så kommer Boliden Mineral, med Trelleborg som huvudägare, att lägga ner gruvverksamheten på andra orter i Sverige där man 119 i dag bedriver gruvverksamhet. Jag är rädd för att det inte kommer att tillskjutas nya medel för att på så sätt skapa nya arbetstillfällen. Det blir återigen regeringen som får gå in som ”städgumma” i ett sådant här stort företag. Häri ligger litet grand av pudelns kärna när det gäller att tillskjuta medel till dessa stora företag. Man borde på ett annat sätt vara med och kontrollera att medlen verkligen går till ökad sysselsättning och nya arbetstillfällen. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 3 i betänkandet.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik efter 1982, den tredje vägen, har lett till ökade regionala obalanser i landet. Detta påstår regeringens egen expertgrupp ERU i en rapport till den regionalpolitiska utredningen. Expertgruppen förutspår också att tiotusentals industrijobb kommer att försvinna från Norrland och Bergslagen under 1990-talet. Regeringens regionalpolitik har alltså inte varit så framgångsrik som den förre industriministern gång efter gång har sagt här i riksdagens kammare. Det är därför med oro vi kan se med vilken tystnad den nye ministern för de regionala frågorna nalkas detta verkligt svåra uppdrag. Vad gör då regeringen enligt dagens betänkande? Jo, regeringen hänvisar till högkonjunkturen och till att den har skapat ett sug efter arbetskraft så att företagen borde flytta till de orter där de kan finna arbetskraft. På vilket sätt tänker sig regeringen att man skall motivera företagen till denna flyttning? Låt mig ge ett exempel. I en debatt i förra veckan angående de bekymmer som finns i Västernorrland kunde arbetsmarknadsministern inte ens redogöra för hur hon skulle kunna förmå det statliga företaget Teli att lägga ut arbetsuppgifter till Sundsvall. Regeringen lyckas inte ens påverka ett statligt företag att flytta ut verksamhet till en tätort i Norrland. Ambitionerna från regeringens sida är med andra ord inte särskilt stora. Herr talman! Det tillhör en regerings uppgifter att ha goda relationer till såväl det privata som det statliga näringslivet. Relationerna skall innebära att företagen motiveras att sprida sin verksamhet över hela vårt land. Det behöver inte alltid vara en huvuduppgift att skapa nya pålagor eller lagar för att tvinga fram ett regionaliserat näringsliv. Det s.k. lokaliseringssamrådet borde lyftas fram tydligare, och kraftfulla initiativ borde kunna förväntas från regeringen. Om man återgår till förra veckans interpellationsdebatt, förstår man bättre varför det inte händer någonting. Ingela Thalén sade då att Västernorrland inte har några problem. I en intervju i Dagens Nyheter i går sade arbetsmarknadsministern att hela arbetsmarknaden har förbättrats mycket kraftigt. Det gäller samtliga län, med undantag för Västernorrland och några kommuner i Bergslagen. Om arbetsmarknadsministern byter fot bara över någon dag, förstår man att regeringen sitter tryggt i kanslihuset och inte oroar sig för utvecklingen. Man vet med andra ord inte vad som sker, eller vartåt utvecklingen går ute i landet. Därför kan det, herr talman, vara hälsosamt med ERU:s rapport. Den kan väcka till eftertanke. Herr talman! Jag kan ändock notera en viss insikt från arbetsmarknads Prot. 1988/89:45 ministerns uttalande i Dagens Nyheter. Hon säger att receptet för utveckling 14 december 1988 i regionerna är att huvudansvaret för utvecklingen skall ligga ute i länen. Det är detta som folkpartiet har hävdat hela tiden. Det är ute i länen som man känner problemen. Det är där som man har de nära kontakterna med de företag och de orter där utvecklingen skall ske. Länen har själva lättare att avgöra förutsättningarna för om en satsning skall kunna lyckas eller ej. Från de borgerliga partierna har vi under flera år krävt ökade länsanslag. Som riksdagens ledamöter vet, har oppositionen också tvingat socialdemokraterna att bibehålla eller öka den höga nivån på länsanslagen. I dag hörs inte längre några klagomål över att vi omvandlade Thage G Petersons valpengar till länsanslag. Denna förnuftiga insats har i stället givit länen betydande belopp som de aldrig skulle ha fått annars. I dag har t.o.m. socialdemokraterna i utskottet insett allvaret ute i regionerna. I en skrivning till regeringen förutsätter utskottsmajoriteten att regeringen gör en samlad prövning av framställningarna från länsstyrelserna. Utskottet kräver också att regeringen återkommer till riksdagen och aktualiserar de anslagsförstärkningar som behövs. Detta är särskilt viktigt eftersom medel måste finnas i de län dit man inte kan förvänta sig att företag skall flytta utan att staten använder morötter som stimulans. Det är också viktigt att den landsbygdskampanj som verkat inte blir förfelad på grund av medelsbrist. Tar man inte till vara de olika objekt som studiegrupperna har presenterat, tappar man också en stor del av den mobilisering som skett ute i våra bygder. Regeringens svar på den frågan får inte bli densamma som Åke Edin — ordförande i glesbygdsdelegationen — lämnade, nämligen att det var en s.k. bra fråga. När regeringen nu har anammat folkpartiets syn att det handlar mera om mobilisering av människorna ute i bygderna än lokaliseringspolitik av traditionellt märke, får man inte missa tillfället att ta till vara kreativiteten. Regeringen har ju ansvaret för regionalpolitiken, och detta får inte bli enbart tomma ord utan reellt innehåll. Herr talman! En aktiv regionalpolitik bygger på förbättrade kommunikationer, ökad forskning och utveckling och decentralisering av besluten ut till länen. Detta måste innebära att större delar av anslagen till regionalpolitiskt stöd måste flyttas ut till länen. När nu arbetsmarknadsministern har insett att länen kan ta en större del av ansvaret för utvecklingen, ankommer det på regeringen att, som utskottet säger, skyndsamt komma med förslag till riksdagen till hur bristande anslag skall överbryggas i de län som i dag saknar medel. Denna fråga brådskar, herr talman. Den kan inte vänta till dess att regeringens budgetproposition blir behandlad i riksdagen. Herr talman!

Herr talman! Regeringen har begärt en förstärkning av anslaget för den stödgivning som beslutas centralt av industriverket eller av regeringen själv. Främst är det fråga om lokaliseringsbidrag till sådana större projekt som länsstyrelserna, med den kompetensfördelning vi har, inte kan ta hand om regionalt ute i länen. Pengarna är avsedda för ett speciellt ändamål, nämligen 121 för att fullfölja en tidigare lämnad utfästelse om lokaliseringsbidrag till Boliden Minerals gruvprojekt i Norrlands inland. Icke desto mindre, eller trots detta, har regeringens framställning, som vi hört av de båda föregående talarna, föranlett högst motsatta reaktioner från moderaterna resp. centerpartiet. Centern vill öka på anslaget med 100 milj.kr. mer än regeringen har föreslagit. Moderaterna däremot anser att det inte skall anvisas några pengar alls och yrkar avslag på regeringens begäran. Det är klart att så motstridiga uppfattningar inte har kunnat ge utskottet någon vägledning för att bedöma denna fråga ur utskottets synvinkel. Moderaterna har till sitt avslagsyrkande knutit bl.a. en begäran att regeringen skall redovisa tillämpningen av lokaliseringsbidragen mot bakgrund av en rapport från industriverket om stödgivningen till vissa företag under år 1983. Får jag om denna begäran säga, att den framstår som ganska opåkallad med tanke på att den parlamentariskt sammansatta regionalpolitiska utredningen har att göra en genomgång av hela stödarsenalen och med hänsyn till att utredningen nu är i slutskedet av sitt arbete och till våren skall lägga fram sitt betänkande. Den diskussion om formerna för bidragsgivningen som moderaterna åsyftar med sin begäran bör väl i ett första steg ske inom utredningen och i nästa steg i samband med regeringens och riksdagens förnyade överväganden om de regionalpolitiska stödformerna, på grundval av utredningen och övrigt material som har kommit fram. Får jag sedan säga några ord om anslaget till Regionala utvecklingsinsatser. Centerpartiet har här föreslagit en uppräkning med 212 milj.kr., varav 100 milj.kr. skall gå till olika icke närmare specificerade landsbygdsinsatser. Förslaget är en upprepning av centerpartiets anslagskrav i våras, och det kan förefalla vara ett ordentligt medelstillskott. Men som vi nyss hörde är det bara en början. Regeringen förutsätts av centerpartiet återkomma senare under riksmötet med förslag om nya kraftiga påslag på glesbygdsmedlen. Vid utskottets behandling av ärendet upplystes om aktuella anslagsframställningar från länsstyrelserna i de tre nordligaste länen. Det rörde sig om ett sammanlagt belopp av 115 milj.kr. Utskottet har ställt sig positivt till tanken att regeringen gör en ny prövning av medelsbehovet. Denna bör dock enligt utskottets mening inte grunda sig enbart på framställningarna från de nämnda länsstyrelserna utan på en mer samlad bedömning av efterfrågan på stöd även i andra delar av landet. Man bör väl också försöka få ett grepp om bakgrunden till den kraftigt ökade efterfrågan på stöd som de redan inkomna framställningarna till regeringen indikerar, liksom om möjligheterna att utnyttja reguljärt finansieringsstöd för de investeringsönskemål som kan ligga bakom stödansökningarna. Jag tycker att centerpartiet borde vara ganska belåtet med utskottets skrivning, som ju mynnar ut i ett tillkännagivande till regeringen. Men det har centerpartiet, liksom miljöpartiet, inte blivit, utan de håller i reservationen fast vid att riksdagen skall yxa till ett belopp i dag och sedan göra ett ytterligare påslag i morgon. Det kan inte vara någon bra ordning. Centerns agerande verkar inte riktigt trovärdigt. Förmodligen är detta ett försök att spela för galleriet. Men en sak är ganska klar: det är bra för konungariket Sverige att Börje Hörnlund inte är dess finansminister. Herr talman! Vi är i en unik situation i vårt land. Vi är en nation i arbete. I oktober månad 1988 var 84,3 Zo av människorna mellan 60 och 64 år i arbete. Prot. 1988/89:45 Detta är en internationellt sett mycket hög siffra. Hur kommer det sig att vi 14 december 1988 har denna unika situation i Sverige? Svaret är att genom att vi har prioriterat. Jr omom od. sysselsättningen har vi denna särställning. Arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik, ekonomisk politik osv. har vi bedrivit på ett sådant sätt som har gynnat hela Sverige. När man lyssnar på Börje Hörnlund verkar han inte leva i denna positiva verklighet som vi har i vårt land. Men en fråga är, och den kanske man kan få svar på, hur kommer det sig att vi har 1,7 96 arbetslöshet i Sverige? Danmark har 8,7 20. England hade 8,0 26 för ett år sedan och ligger i dag på exakt 8,6 20. Västtyskland har ca 9 20, och USA har ca 6 20. Tänk till, Börje Hörnlund!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
| Herr talman! Utskottets ordförande Lars Ulander säger att jag inte verkar vara medveten om arbetslöshetstalen. Jo, det är jag visst.

Det är detta vi resonerar om, Lars Ulander, och det bör utskottets ordförande hålla sig till. | Lars Ulander är ordförande för byggnadsarbetarna i Stockholm, och han är ordförande i det utskott som har att behandla regionalpolitiken i Sveriges riksdag. | Jag förutsätter att Lars Ulander, som drog in finansministern i det här, har läst förra budgetpropositionen. Där säger Kjell-Olof Feldt själv att får vi en löneutveckling på 7 26, så har vi katastrofalternativet. Det är hans egna ord. I förra veckan fick jag en information av Feldt personligen, som han gav till gruppledarna i kommuner och landsting. Han berättade då att prognosen ligger över katastrofalternativet. Och varför ligger prognosen över katastrofalternativet? Jo, det beror på den överhettning som inte minst byggnadsverksamheten här i Stockholm bidrar till. Det är detta som är faran, om man ser på den långsiktiga utvecklingen av vår ekonomi. Jag vill ställa en fråga till utskottets ordförande med anledning av rapporter, intervjuer med ansvarigt statsråd, osv.: Anser Lars Ulander att länsanslaget behöver ordentliga tillskott eller inte? Anser Lars Ulander att | SINDS:s begäran om 100 milj.kr., för att nödtorftigt kunna möta de ansökningar som ligger inne och är på väg in, är välmotiverad? Eller är inte | Lars Ulander intresserad av regionalpolitik och regional rättvisa?
Herr talman! Det är väl ingen nyhet att moderata samlingspartiet inte har någon övertro på olika former av regionalpolitiskt och industripolitiskt stöd. Men oaktat vad man tycker om stödformerna, är det ändå rimligt att den stödform som är fastlagd av riksdagen, med de bidragsmöjligheter som finns 123 och som näringslivet runt omkring i landet har att rätta sig efter, ger samma utrymme under hela budgetåret. Det är en ganska rimlig begäran, när det börjar saknas pengar, att utskottet — och moderata samlingspartiet, när vi skriver en motion där vi ser på regeringens proposition — efterlyser en bättre och mer långsiktig överblick över medelstillgången under hela budgetåret. Det är bakgrunden till den kritik som vi har framfört. Vi tycker i klartext, utskottets talesman och värderade statsråd, att den information som ges i propositionen icke är till fyllest. Den ger inte en rättvisande bild av det faktiska läget. Statsrådet sade i en debatt här för några veckor sedan att man bör kunna klara sig med de pengar som är beviljade. Det är bara att konstatera, utskottets talesman Lars Ulander, att då krävs det en radikalt annan typ av prioritering av projekten. Lars Ulander må rätta mig om jag har fel, men jag ser det här mer som ett utslag av att departementet har tagit intryck av rapporterna om lokaliseringsstödets tillämpning — de många fallissemangen, konkurserna m.m. Det har arbetsmarknadsdepartementet och inte minst finansdepartementet tagit intryck av, och det har inverkat när fackdepartementet och fackministern har förhandlat med finansen. Måhända har Kjell-Olof Feldt och några av hans många duktiga och ibland sparsamma medarbetare sagt: Det må vara locket på! Nu får man med de pengar som är kvar på kontot ägna sig åt att prioritera. I så fall tycker jag att det är bra att det sägs, för då skall näringslivet veta det. Med tanke på den beställning som utskottet har lämnat, som rimligtvis kommer att gillas av kammaren, kommer vi att få en sådan redovisning. Jag har som sagt, herr talman, ingen överdriven tilltro till den här stödformen, men det är rimligt att man har likvärdiga förutsättningar, oaktat man kommer in med sin ansökan om stöd i början eller i slutet av ett budgetår. Den fördelningen på kontona bör fackdepartement och myndigheter kunna hålla sig med — det är en enkel begäran. Därför bör också riksdagen kunna få en ärlig redovisning av det faktiska läget på resp. konto. Svårare är det inte, Lars Ulander.
Herr talman! Av debatten verkar det som om ni inte skulle vara överens i utskottet om det ni har skrivit på s. 4. Jag måste faktiskt fråga: Är ni överens om det som står där, eller har det tillkommit något annat sedan detta skrevs? I betänkandet står: ”Utskottet förutsätter att regeringen företar en samlad prövning av redan gjorda och senare inkommande framställningar från länsstyrelserna — —- —-.” Det verkar som om ni inte skulle vara överens om detta, och det gör mig litet fundersam. De tre nordligaste länen har, vad jag förstår, redan kommit in med ansökan. Sedan en fråga till, om subventionen på 35 milj.kr. till Boliden Mineral. Det som är bekymmersamt, som jag ser det, är att man inte någonstans i betänkandet kan peka på att Boliden Mineral gör några egna uppoffringar. Vilka garantier finns det för att företaget, när det får pengarna, kommer att fortsätta sin verksamhet på ett eller annat sätt? Som jag sade förut, är jag rädd för att Trelleborg AB, som är huvudägare till Boliden Mineral, inte kommer att bedriva någon gruvverksamhet. Det ligger faktiskt inte i Trelleborgs intresse över huvud taget, utan jag tror att Prot. 1988/89:45 affären är litet grand av en spekulation — här finns en chans att tjäna pengar. 14 december 1988 Därför är jag missnöjd med att staten skjuter till de här medlen. De skulle = JTI zoom ocnrae kanske ha kunnat användas på något annat och bättre sätt för att skapa sysselsättning på de orter som det är fråga om.